Herr talman! Det är bara på en punkt jag vill replikera herr Ohlin, nämligen i fråga om folkpensionerna — jag förstod att den skulle bli en av melodierna i dagens debatt. Herr Ohlin reagerar mot mitt uttalande att folkpensionärernas standard är socialdemokraternas förtjänst. Men jag vidhåller påståendet att socialdemokratien ursprungligen drev fram denna standardhöjning för folkpensionärerna. Att sedan herr Ohlin och hans parti och även andra inom de borgerliga partierna har hakat på, motsäger inte uppfattningen att det är socialdemokratien som är folkpensionärernas verkliga stöd. Ett exempel på hur de borgerliga kan ligga före är centerpartimotionen. Det går bra att kasta fram ett förslag som innebär kostnadsökningar på 2!/4 miljarder. Även herr Ohlin och hans parti kan kasta fram ett förslag om höjning av folkpensionerna med det och det beloppet, fast man är medveten om att det inte går att genomföra i den rådande situationen. När socialdemokraterna sedan anser att läget är under kontroll och lägger fram förslaget, sägs det: »Det var egentligen vårt förslag som socialdemokraterna nu genomför.» Så ligger det till. Jag behöver bara erinra om striderna kring ATP; alla människor här i landet vet vilka som då verkligen slogs för fokpensionärerna och pensionärer över huvud taget. När herr Ohlin talar om folkpensionärernas marginalskatt, har han tydligen inte fattat det hela. Vi har ju inte vägrat att diskutera problemet, utan vi är fullt medvetna om att vissa pensionärer förlorar sina inkomstprövade förmåner om de har en viss inkomst. Det är därför en sanning med modifikation att de har en så hög marginalskatt att de förlorar sina sidoinkomster. Det är de inkomstprövade förmånerna i botten som beskärs eller slopas helt, och därmed uppstår den verkan som här nämnts.

Herr talman! Till svar på herr Brandts fråga vill jag säga att folkpartiförslaget gäller just fokpensionärer som har begränsade sidoinkomster. Det var alltså en retorisk fråga när han började tala om inkomster på 40 000—50 000 kronor. Herr Brandt vidhåller att socialdemokraterna drivit fram bättre: folkpensio ner. Jag vet inte om han avsåg att gå 30 år tillbaka i tiden, då frågan gällde om den statliga folkpensionen skulle differentieras efter bostadsort, ett system som man sedan under allmän enighet övergav. Annars är det mig inte bekant annat än att de flesta krav på förbättringar av folkpensionärernas villkor har kommit från oppositionssidan. Jag kan gott nämna att tusenkronorspensionen, som i dåvarande penningvärde ansågs vara en så stor sak, närmast aktualiserades av högerpartiet genom herr Skoglund i Doverstorp. Men från mittenpartiernas sida har förts fram en lång rad förslag, och det kunde herr Brandt inte bestrida. Herr Brandt gav heller ingen motivering för sitt påstående. Till herr Bohman vill jag säga, att det var nog så att svenska folket fick intrycket att högern ville utan dröjsmål åstadkomma en sänkning av skattetrycket, under det att vi för vår del ärligt förklarade att en sådan sänkning inte var möjlig i nuvarande läge. Nu har ju också herr Bohman, både genom sitt ställningstagande och sitt yttrande i dag, angivit en modifikation av högerns inställning med hänvisning till dagens samhällsekonomiska läge som han i fjol inte riktigt kunde förutse. Andra förutsåg att det samhällsekonomiska läget skulle bli sådant att man inte kunde lova en omedelbar skattesänkning. — En omläggning från direkt till indirekt beskattning är en helt annan sak. Detta har jag talat om redan i mitt föregående yttrande. Vi behöver kanske inte i dag, herr Bohman, när det är så tillfredsställande att kunna konstatera ett visst närmande rörande det finanspolitiska greppet, tvista så mycket mer om denna sak. Det väsentliga är att högern nu, av hänsyn till ett läge för vilket vi bägge i hög grad gör regeringen ansvarig, har accepterat en nytt budgetgrepp, en finanspolitik utan skattesänkningslöften tills vidare — fast vi alla hoppas att på lång sikt steg för steg kunna modifiera skatterna i rätt riktning.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag återkommer, men jag kände mig föranlåten att säga några ord när herr Brandt försökte sig på en historieskrivning om utvecklingen på folkpensionsområdet. Jag tackar herr Ohlin för att han hade älskvärdheten tala om, att det närmast var herr Skoglund i Doverstorp som förde fram förslaget om tusenkronorspensionen, lika för alla, vilken infördes år 1946. Det bör också framhållas att högerpartiet redan på 1950-talet i motioner drog upp riktlinjer för folkpensionshöjningarna under 1960-talet, och dessa riktlinjer har i stort sett följts av regering och riksdag.

Herr talman! Visst är det värdefullt och önskvärt att vi är överens i våra samhällsekonomiska bedömningar — det skall ingalunda bestridas. Men det är också värdefullt att vi inte ger ett felaktigt intryck av vårt politiska handlande. Låt mig därför understryka att varje bedömning av möjligheterna att sänka skattetrycket måste göras utifrån den samhällsekonomiska situation i vilken vi befinner oss vid tiden för bedömningen. Vad högerpartiet strävade efter under valrörelsen var att göra klart för väljarna att vi ville sänka det skattetryck som förelåg då. Om vad som skulle ske efter den 1 januari visste vi ingenting med säkerhet. Vi preciserade de åtgärder vi skulle vidtaga om vi fick en chans att göra det. Vi talade också om vad vi ville åstadkomma på lång sikt. Den samhällsekonomiska situationen i dag är inte densamma som i höstas. Men även det skattetryck, som vi har att räkna med i dag, är högerpartiet berett att sänka genom en revidering av marginalskatteskalorna. På denna punkt har vi således inte ändrat oss. Men skattenivån — om det är den herr Ohlin syftar på har, sedan vi förde debatten i höstas, genom den proposition vi i dag kommer att acceptera lyfts upp på en högre nivå. Och bedömer man våra skatteförslag från i höstas i förhållande till denna nya skattenivå, innebär förslagen i realiteten inte någon sänkning. Den nivå, där vi på grund av regeringens politik 1 dag befinner oss, kommer alltså att vara högre, än vi räknade med under valrörelsen. Så långt skall jag ge herr Ohlin rätt. Men inte längre,
Herr talman! Jag skall hjälpa herr Magnusson i Borås med en ytterligare motivering. Vi erinrar oss väl alla när högern ville dela ut minst 2 miljarder kronor till folkpensionärerna. Det tog en ände med förskräckelse, eftersom hållbarheten i detta löfte genomskådades både av folkpensionärerna och folket i övrigt. Detta är ett bevis på hur man inte skall förfara för att söka göra propaganda, och jag tror inte att det kan anses som ett lämpligt sätt att värna om folkpensionärernas intressen. Jag vill också, herr talman, erinra om att när frågan om det kommunala bostadstillägget diskuterades fanns i kommittén en reservant från socialdemokraterna — som nu sitter här i kammaren — vilken ansåg att dessa tillägg skulle behållas. Regeringen var - förståndig nog att följa hans förslag och därmed rädda folkpensionärernas kommunala bostadstillägg.

Herr talman! Beträffande folkpensionerna nöjer jag mig med att konstatera att under den gångna delen av 1960-talet — för att inte gå för långt tillbaka i tiden — har situationen här i kammaren i huvudsak varit den att mittenpartierna föreslagit vissa förbättringar av folkpensionerna, som socialdemokraterna och högern inte röstat för då förslagen väckts. De har delvis genomförts något senare. I anledning av herr Bohmans senaste inlägg vill jag endast göra en liten reflexion. Det som under tiden före valet diskuterades när det gällde den kortsiktiga skattepolitiken var närmast vilken politik som skulle föras under budgetåret 1967/68, alltså det första finansår som kunde komma i fråga. Herr Bohman säger nu att den situation, i vilken vi då befann oss, inte är densamma som dagens. Nej, men före ett val får man väl försöka bedöma, hurudan situationen kommer att vara ett år senare när de löften som man ger skall förverkligas. Och den här gången visade sig den bedömning vara riktig som innebar att en sänkning av det allmänna skattetrycket tyvärr inte kunde ställas i utsikt. Herr Bohman medger alltså att läget nu inte är detsamma som före valet. Tydligen har inte högerpartiet samma inställning som då, eftersom man nu accepterar en skattehöjning i förhållande till fjolårets skattetryck. Detta är ett faktum som kommer att framgå av högerledamöternas röstning i dag. Det är emellertid glädjande att grunden för bedömningen på litet längre sikt har blivit mera likartad. Vi tycks nu vara överens om att målsättningen måste vara att steg för, steg försöka skapa sådana förutsättningar att man samtidigt kan finansiera en aktiv reformpolitik och ändå kan undgå ständiga höjningar av skattetrycket men reformera metoderna.
Herr talman! Herr Brandt försöker göra gällande att det inte skulle vara någon mening med de förslag som framställts från högerpartiets sida beträffande folkpensioneringen. Men det förslag som framfördes 1946 och de förslag som sedermera presenterades under början av 1950-talet har dock lett till beslut av Sveriges riksdag. Från högerpartiets sida hävdades år 1964 att förbättringar borde vidtas för de folkpensionärer som inte hade någon ATP eller en obetydlig sådan.

Herr talman! Vi har väl allesamman med stort intresse och måhända också någon undran följt den här originella debatten mellan högerpartiet och folkpartiet, där man med så stor energi har försökt övertyga kammaren om att man både är sams och osams på samma gång och i samma frågor.

Nu skall jag, herr talman, verkligen försöka göra ett kort inlägg efter denna långa debatt och hålla mig till vad som nu behandlas på dagordningen, d. v. s. de skattefrågor och möjligen de ekonomiska kommentarer av allmän art som naturligtvis hör dit. Jag var nämligen så försiktig att jag för en stund sedan hos vår värderade talman gjorde mig underrättad om att frågan om den 25-procentiga investeringsavgiften i vederbörlig ordning skall tas upp litet längre fram på kammarens dagordning och att det nu inte föreligger någon överenskommelse om att debattera båda ärendena på samma gång.

Jag skall vid det tillfället i samma vederbörliga ordning besvara dessa inlägg. Jag har gjort ytterligare en reflexion när jag suttit och lyssnat på debatten, nämligen att man under hela dagens intensiva diskussion inte har talat någonting om det s.k. Strängska lapptäcket. Detta kan ha två förklaringar; dels att man har resignerat och dels att man känner en begynnande trivsel under det s, k. Strängska lapptäcket. Min artighet mot oppositionen hindrar mig från att dra slutsatsen att det är det första skälet, och följaktligen kommer jag logiskt fram till det andra skälet. Jag tycker även att det finns motiv för detta. Här har vi glädjande nog blivit eniga om den omsättningsskattehöjning som regeringen har föreslagit. Vi har blivit eniga om höjningen av fordonsskatten, eniga om folkpensionsavgiften, och vi har blivit eniga om tobaksskatten och det schablonmässiga avdraget vid kommunalbeskattningen. Visserligen har det väl av och till sagts att det här inte är helt och fullt tillfredsställande. Så småningom har man yrkat på en mera genomgripande skattereform, och av och till har också önskemål om den så många gånger omdiskuterade mervärdeskatten aktualiserats. Jag skall återkomma till det sista litet längre fram på dagordningen. I samband med skattedebatten är jag inte överraskad över att man också talar rent allmänt om ekonomien. Och därvid har man satt betyg på regeringens politik enligt gammalt känt mönster: prisstegringarna har varit höga — näst högst i världen har det sagts. Produktionsstegringen har varit låg — näst lägst i världen har det sagts — bytesbalansen är olustigt dålig och arbetslösheten är stor, Jag har tidigare sagt att var och en givetvis kan, allteftersom han tycker det passar, använda internationell statistik. Däremot hemställer jag fortfarande som jag gjorde för någon månad sedan här i kammaren att man försöker se utvecklingen i dess längre sammanhang innan man drar några bestämda slutsatser.

Om jag ser det i samband med att vi fortfarande har en ogunstig utveckling av prisförhållandena på importen och exporten tycker jag nog att omkastningen från 1965 har varit både påtaglig och glädjande. Jag är medveten om att vi för fjorton dagar sedan serverade allmänheten en hög arbetslöshetssiffra — i runt tal 59 000. Den var emellertid betingad av särskilda förhållanden. Man gör dagräkningar, och den senaste skedde en dag med olustigt väder, då det inte rådde den intensitet på arbetsmarknaden som det normalt borde ha gjort. Slår ni upp dagens tidningar kan ni läsa att siffran för Blekinge var influerad av 400 arbetslösa fiskare som stannade hemma därför att det var så dåligt väder att de inte kunde gå ut med sina båtar. Detta är naturligtvis inte representativt för vad som är ett allmänt intryck av arbetsmarknadssituationen. Fjorton dagar efteråt kan man nu säga att det har skett en påtaglig förbättring med en reduktion av arbetslöshetssiffran på omkring 10 000. Siffran i dag är sålunda 5 000 lägre än för ett år sedan. Jag är emellertid den förste att erkänna att vi hade en besvärlig vinter förra året. Under den senaste 10-årsperioden har vi ett par gånger haft februarisiffror likartade med dagens. Trots detta rådde längre fram under säsongen och sommaren en påtaglig spänning på arbetsmarknaden med väsentligt flera lediga platser än anmälda arbetssökande. Jag skulle inte alls bli förvånad, om vi även om några månader befinner oss i den situationen att det råder vad vi traditionellt kallar den fulla sysselsättningen och att man inte kan tillfredsställande tillgodose den efterfrågan på arbetskraft som kommer att uppstå. Jag har velat göra dessa något korrigerande och lugnande kommentarer. Jag kanske skulle tillägga att när man kommer med sådana här exposéer beträffande den ekonomiska utvecklingen och talar om prisstegringar och dålig produktionsutveckling skulle det vara korrekt att även erinra om att vi i detta hus under 1960-talet har åtagit oss en reformverksamhet som få andra länder visar maken till. Vi har dessutom under 1960-talet kostat på oss en lönestegring som inte vilka länder som helst visar maken till.

När man nu har anslutit sig till regeringens skatteförslag har man emellertid inte kunnat göra det utan att häkta på en rad brasklappar. Högern har väl de mest pregnanta texterna, men brasklapparna finns överallt. Jag förstår detta också, och jag skall därför inte ta upp någon träta om saken. Eftersom folkpensionärernas förhållanden har spelat så stor roll i debatten vill jag säga några ord därom i anslutning till vad herr Brandt nyss yttrade. När man i detta sammanhang talar om marginalskatt reagerar jag på samma sätt som herr Brandt mot det uttrycket. Det är riktigt att folkpensionärerna får relativt litet kvar av sin merinkomst när de arbetar. Det är precis . vad utskottet har observerat och understrukit då det talar om effekten av en kombination av de sociala förmånernas avtrappning och en avtrappning av de skattepreferenser som folkpensionärerna onekligen har. Lägger man tillsammans dessa saker och för in dem som ett marginalskattebegrepp, rör man till den skattepolitiska terminologien. Det vore högst önskvärt om vi kunde skilja på det ena och det andra. Vad är det som händer när en folkpensionär går ut och tjänar pengar? Jo, han blir successivt jämställd skattemässigt med andra medborgargrupper i samma inkomstläge. Någonting annat händer inte. Han blir således inte straffad i jämförelse med övriga skattebetalare som har samma inkomst. Frågan gäller, logiskt och korrekt uttryckt, vilka extra förmåner vi skall ge folkpensionärerna — det kan finnas skäl att ge dem extra förmåner — i jämförelse med andra medborgare som i samma inkomstläge har att betala skatter. Ställer man problemet så, ställer man det korrekt.

Om man vänder på argumenteringen kan man säga att folkpensionärerna i allmänhet har lägre inkomster än personer i de aktiva åldrarna, om jag sätter grupp kontra grupp. Från den utgångspunkten kan man diskutera, om en viss utjämning bör ske och om den bör ske ge nom några speciella ändringar i skattelagstiftningen eller genom att man förstärker folkpensionen för de pensionärer som inte har någonting annat att leva på än folkpensionen och kanske en dimunitiv extrainkomst. Jag tror att jag vid något tidigare tillfälle har omnämnt från denna talarstol, att regeringen för något halvt år sedan mottog en deputation från folkpensionärernas riksorganisation. Styrelsen för denna stora och dominanta organisation uttalade sitt ogillande över att folkpensionärerna skulle behöva hjälpas med skattepreferenser. Till min överraskning berättade man att skattepreferensen togs illa upp av lågavlönade arbetargrupper, som frågade vad det fanns för speciellt skäl för den. Slutsatsen i framställningen var kort och gott: Öka på vår folkpension och låt oss från första kronan betala samma skatt som alla andra medborgare! Det är den riktiga linjen enligt det organiserade uttryck för folkpensionärernas mening som har redovisats inför regeringen. Det har sagts att detta är en utomordentligt kinkig och svårlöst fråga, och vi har i finansdepartementet funderat mycket över den. När vi nu gått till riksdagen med ett förslag, som innebär att vi i taxeringsnämndernas händer skall lägga befogenheten att utan tak medge dessa extra avdrag, som skall leda till att folkpensionärerna blir befriade från skatt, har vi samtidigt framhållit att detta är ett provisorium. Vi har inte funnit någon färdig, slutgiltig lösning på problemet. De mycket ambitiösa promemorior som har arbetats fram av skatteexpertis och som ligger i finansdepartementet har jag personligen inte funnit vara av den karaktären, att de skulle kunna medföra den rätta lösningen. Parallellt med detta diskuterar den parlamentariska kommittén hur vi skall ordna det för folkpensionärerna efter 1968. Jag föreställer mig att de över väganden, som man kan komma fram till både när det gäller den direkta förstärkningen av folkpensionerna och när det gäller om man kan göra någonting åt saken på skattesidan och på vad sätt man kan göra det, är frågor som får ses i sitt sammanhang. Jag kan således ansluta mig till vad utskottet har skrivit om att riksdagen långt ifrån är färdig med detta ärende, och att våra utredningar, våra analyser och vårt tänkande fortsätter så långt vi orkar. | Herr Eriksson i Bäckmora anförde en synpunkt som jag känner behov av att i någon mån kommentera. Han började på sitt oförskräckta sätt att tala om att inflationskarusellen rullar vidare. Jag tror t.o.m. att han tillät sig säga att den gjorde det medän finansministern log i sitt skägg. Nu undrar jag om inte herr Eriksson i Bäckmora fått de där skäggen en smula på hjärnan; i varje fall såg han, såsom kammarens ledamöter kunnat övertyga sig om, i syne när han presenterade mig som en skäggig farbror. Samtidigt som herr Eriksson i Bäckmora talade om att inflationskarusellen rullar vidare sade han emellertid att regeringen visar en påfallande återhållsamhet i budgetarbetet. Detta går inte riktigt ihop. Men mina anspråk på logik får kanske i någon mån bli begränsade när jag resonerar med herr Eriksson i Bäckmora. Kommunalskatten är betydande och betungande för de lågavlönade, fortsatte herr Eriksson i Bäckmora. Det skall ingen bestrida — kommunalskatten är den tunga skatten. Det var närmast för att få detta redovisat som jag tog upp det senaste inlägget. Vi har nämligen kommit dithän, att kommunalskatten är den utan all diskussion tyngst vägande beskattningen för folk i allmänhet. Jag kan anföra ett par exempel. statsskatt. Förtjänar han 25 000 , betalar han 3600 i kommunalskatt och 1700 i statsskatt. Kommer han upp till 40 000 .i inkomst, betalar han 6 400 i kommunalskatt och 5200 i statsskatt.' Vid en inkomst av 50 000 väger de båda skatterna jämnt. Detta gäller för en gift skattebetalare. För en ogift ensamstående skattebetalare ligger gränsen där kommunalskatt och statsskatt väger jämnt vid 30 000 kronor. Hälften av landets skattebetalare har lägre inkomst än 22-000 kronor, och om de som har mellan 22000 och 50 060 kronor i inkomst inte precis utgör den andra hälften, så bildar de i varje fall den största delen av den kvarvarande hälften. Jag har personligen emellanåt gjort den reflexionen, att det är förunderligt att all skattedebatt rör sig om marginalskatten i statsbeskattningen. Det kan naturligtvis ha sin förklaring i att de som drabbas av denna på ett verkligt kännbart sätt är både mer skrivkunniga och mera talföra än vad det stora flertalet kommunalskattebetalare i allmänhet är. Det kan också finnas en naturlig förklaring däruti, att de politiska partiernas representanter, när de sitter i landstinget och har facts och realiteter framför ögonen, kommer underfund med att de om de vill göra det och det också får finna sig i att ta ut den och den skatten. På samma sätt förhåller det sig väl i de primärkommunala församlingarna. Det är bara i de rikspolitiska församlingarna som denna insikt har litet svårt att slå igenom. Där blir på något underligt sätt Sträng identifikationen av skatten och naturligtvis också av skatteoviljan. För all del, jag är ganska bred över ryggen och jag orkar med det.

Jag får försöka behandla herrarna med samma artighet och åstadkomma något slags kompromiss mellan herr Bohmans och herr Magnussons ståndpunkter genom att ägna herr Bohman ett mellankort bemötande och spara det jag behöver för herr Magnusson till längre fram. od Herr Bohman ansåg att regeringen inte vill röra marginalskatten. Regeringen är dock inte ensam om det i den dagsaktuella situationen i vilken vi diskuterar skatterna just nu. Dessutom är omsen för hög, dessutom skärps läget för de svenska företagen och dessutom är kommunalskatten för hög, fortsatte herr Bohman. Vidare menade han 'att allt talar för att man får en mervärdeskatt i Europa. Vad gör då regeringen? Får vi mervärdeskatt här? Jag har talat mervärdeskatt så många gånger i denna talarstol, att det naturligtvis blir svårt att få fram några primörer, om vi på allvar skulle diskutera dess införande. Jag vill understryka våd jag tidigare sagt: Tro inte att en övergång till mervärdeskatt löser några nämnvärda problem! Om vi bara kommer ihåg att den belastning som läggs på industrien i dag är 6 procent av deras investeringar -— låt mig säga: att dessa representerar 25 procent av en industris totala utgifter — betyder mervärdeskatten enligt enkel matematik 11/> procent av de totala utgifterna. Låt oss samtidigt anta att lönekostnaderna i åtskilliga företag representerar 40 procent av de totala kostnaderna och ått man därvidlag inte har nöjt sig med 6 procent under perioden 1960—1967 utan har kostat på sig en utgiftsstegring som ligger mellan 50 och 60 procent! Låt oss vidare tänka på att det inte på arbetsmarknaden har förekommit några tvångslösningar via lagstiftning . utan rört sig om överenskommelser i vanlig förhandlingsmässig ordning, om löneglidningar och om lönehöjningar vid sidan om dessa. Med ett sådant enkelt :exempel får vi in de rätta proportionerna. Naturligtvis löser inte en mervärdeskatt några väsentliga problem för den svenska industrien. Dessutom ligger det så till, att en övergång till mervärdeskatt, som situationen är, måste kompenseras någon annanstans. Jag lyssnade med stort intresse till herr Lars Eliasson i Sundborn, när han för en stund sedan förklarade att centerpartiet givetvis är med på mervärdeskatten men att denna inte får belasta individerna och konsumenterna. Men skall den inte belasta indi :'viderna och konsumenterna måste den ju belasta företagen. Någonting annat har man inte att välja på. Huruvida entusiasmen inom företagen är lika påtäglig för den händelse man avvecklar omsättningsskatten och lägger på dem en annan pålaga som känns precis lika hård kan man väl ha sina dubier om. Herr Bohman fortsatte med friska tag och yttrade att vad vi behöver är en lägre direkt skatt och en högre indirekt "skatt i det nya systemet, som då bl.a. skall präglas av denna mervärdeskatt och vara färdigt att tillämpa 1968. Bakgrunden till kravet på mervärdeskatt måste vara en önskan att göra det lindrigare för företagen, och med detta som en realistisk utgångspunkt måste konsumenterna betala. Detta betyder i dag ungefär 1200 miljoner och ett par, tre procent på omsättningsskatten, om det skall tas den vägen. Jag har tidigare sagt att man fördomsfritt kan debattera detta, men en av förutsälttningarna är att herrarna i varje fall i kommande diskussioner om prisstegringar och vid "alla jämförelser med internationella siffror i Övrigt också tar hänsyn till att en väsentlig del av prisstegringarna är en direkt följd av medvetna skatteingri .panden. En annan sak som väl ännu inte lösts är om man på löntagarsidan är beredd att höja sig till den stronga objektiviteten att man säger sig, att den prissteg ring som är en följd av en omläggning av skattesystemet ligger vid sidan av kompensationsanspråken. Jag tror ingen av oss vågar ställa ut några carteblanche-förklaringar på den punkten. Låt mig sedan i all korthet ytterligare kommentera herr Eliasson i Sundborn. Herr Eliasson inledde sitt anförande med att säga att vi måste avstå från nya kostnadskrävande reformprojekt. Han slutade emellertid med att framhålla att vi måste få ett scehablonavdrag vid kommunalbeskattningen som är likvärdigt med det vid statsbeskattningen. Han hade kunnat tillägga att det i centerpartiets partimotioner i år också finns yrkande på att det inom de närmaste tre åren skall genomföras justeringar av barnbidragen och beslutas om ett vårdnadsbidrag som på det sociala reformområdet kostar i runt tal en miljard. Om detta läggs till vad herr Eliasson anser att vi måste göra i fråga om kommunal skattelindring kommer summan att variera mellan 3 och 3!/2 miljarder. Känner vi till den automatik beträffande utgifterna som ligger i den svenska statsbudgeten är det klart att man måste fråga sig: Hur i Herrans namn går då detta ihop? Hur går talet om att vi måste avstå från alla nya kostnadskrävande reformprojekt ihop med slutklämmen att vi skall genomföra dessa kostnadskrävande reformprojekt? Ja, det går naturligtvis inte ihop. Det är ett dubbeltungat tal, det kommer man aldrig ifrån. Herr Eliasson borde i rättvisans intresse bestämma sig. Jag begriper att man ute på ett möte i en bygdegård kan börja ett tal med att säga, att vi nu skall avstå från alla kostnadskrävande reformprojekt, och jag vet också att man kan sluta samma tal med att yttra att vi nu skall satsa på bättre barnbidrag och vårdnadsbidrag som kostar en miljard och att staten skall se till att kommunalskatten sänks med 21/, miljarder — och det skall staten betala. Det går om man håller ett något så när långt föredrag och talar om myc ket annat mellan början och slutet av föredraget och sedan ser ungefär lika trovärdig eller lika ogenerad ut — det se nare är nog det rätta uttrycket — som herr Eliasson i Sundborn gjorde här i talarstolen. Herr Eliasson kom även in på förslaget om en rundabordskonferens — han använde i dag inte det ordet utan hade någon omskrivning. Jag skulle fresta kammarledamöternas tålamod över hövan om jag på nytt tog upp en debatt i den frågan. Låt mig bara erinra om att man i Norge under en borgerlig regering tvingades tillgripa en tvångslösning mellan arbetsmarknadens parter under den senaste avtalsrörelsen. Sådana förbindelser borde ju finnas mellan det svenska centerpartiet och det norska bondepartiet, att den lysande idén med en rundabordskonferens kunde ha förmedlats tvärs över Kölen, så att man i Norge sluppit denna tvångslösning. I Danmark står man inför en landsomfattande öppen konflikt, som kommer att bryta ut om inte något under sker. Det undret kan kanske komma i form av en tvångslösning. I våra nordiska broderländer är man nog inte dummare än vi. Man har där funderat på dessa frågor lika mycket som vi, och man har inte funnit några genvägar i form av rundabordskonferenser eller allmänna resonemang för att lösa frågorna.

Jag föreställer mig att vi allesammans önskar dem all lycka på vägen. Skulle de begära assistans från regeringen i den diskussionen, står regeringen självfallet till tjänst härmed. Men jag tror inte att det är någon idé att tränga sig på i den diskussion som nu. pågår. Herr Eliasson använde ett uttryck som gjorde mig om inte upphetsad — det blir jag inte i första taget — så i. varje fall något fundersam. Han sade i en av sina repliker, att det totala skattetrycket inte ökar om man flyttar över några kronor från den ena tabellen til? den andra. Han sade detta som ett bemötande av förslaget, att staten skall konpensera kommunerna för det inkomstbortfall som en sänkning av det kommunala skattetrycket medför. Detta är grumligt i överkant. Det är ju fråga om att befria personer med låga inkomster och folkpensionärer från den ökade skattetunga som vi i dag är tvungna att ha. Befriar man dem härifrån — det kostar inte mindre än 2!/4 miljarder -— måste några andra, d. v. s. de som icke är lågavlönade och icke är pensionärer, betala den summan. Då måste man skriva ut en skatteräkning på skall vi säga den hälft av svenska folket som tjänar mer än 20 000 kronor om året för att kunna ge denna lindring till den hälft som tjänar mindre än 20000 kronor — såvida man inte kan skaffa de pengar, som det nya schablonavdraget vid kommunalbeskattningen skulle kosta, via en höjning av omsen. Vem som helst kan räkna ut vad 2!/: miljarder på omsen skulle betyda. Att en sådan höjning skulle innebära någon speciell favör för de lågavlönade har jag fasligt svårt att begripa. | Herr talman! Låt mig slutligen — jag har lovat att fatta mig föredömligt kort 1 dag, och jag skall också tvärtemot alla tidigare erfarenheter hålla mitt löfte — säga några ord i anslutning till herr Ohlins inlägg. | Det är klart att den »besserwisser»- attityd som herr Ohlin demonstrerar från talarstolen ibland är litet påfrestande. Han talade om att vi skulle ha haft det så oändligt mycket bättre i detta land om vi bara fört en annan, klokare och . riktigare ekonomisk politik. Vi skulle enligt herr Ohlin ha haft ett par miljarder mer att röra oss med under de ,senaste tre åren, om vi bara ökat nationalprodukten med ytterligare 1 procent om året. Om jag nu från magisterkatedern skall fullfölja undervisningen med detta pedagogiska exempel så skulle jag måhända kunna säga, att om vi hade ökat nationalprodukten med 2 procent mera varje år. under de senaste tre åren så skulle vi haft dubbelt så mycket, 4 eller 6 miljarder mer, att röra oss med. Men det är ju inte det som är det avgörande. Det avgörande är ju att vi har att möta en internationell konkurrens, varvid vi ibland kan göra goda affärer och snabbt öka nationalprodukten och i andra tider göra sämre affärer och ha svårare att åstadkomma en ökning av nationalprodukten. Vi blir ju inte så särdeles mycket rikare rent allmänt genom att bara öka de offentliga investeringarna, utan det väsentliga är ju hur vi kan hävda oss i det internationella varuutbytet. "Vi har enligt herr Ohlin en alldeles för dålig kapitalbildning. Men den är inte dålig. Jag hävdar mycket bestämt aft vi har en god kapitalbildning. Den framstår som liten i relation till våra ambitioner och aktiviteter, men den är "det inte annars. Dessa ambitioner och aktiviteter har stundtals blivit överdimensionerade; bl.a. har ju herr Ohlin: genom sina överbud när det gäller bostadsprogrammet och genom sin ihållande kritik av kösamhället medverkat till att ambitioner och aktiviteter måhända ibland åstadkommit ett visst överansträngningsläge. Vi har bakom oss en period — från början av 1966 till i dag — då det personliga sparandet varit större än någonsin tidigare i vår historia. Däremot har företagssparandet blivit sämre. Men det kan väl i fridens namn inte vara den socialdemokratiska regeringens fel att företagens vinstfinansiering i dag inte är vad den var i slutet av 1950-talet. Om massapriserna och priserna på vårt sågade virke. sjunker, om malmpriserna sjunker och om Pprisläget över huvud taget är sådant att vinsterna i viss utsträckning reduceras, så är ju detta saker och ting som vi får ta som de är.

Allt detta utgör ju kostnader i företagens budget, och självfinansieringsgraden är ett resultat inte bara av vinsterna utan också av kostnadsutvecklingen. Eller menar herr Ohlin att lönerna varit på tok för höga och att den utvecklingen på ett eller annat sätt — hur vet jag inte — borde ha förhindrats? Vill herr Ohlin ta konsekvenserna av sitt resonemang och säga att löneutvecklingen borde ha förhindrats t.ex. genom något slags tvångsåtgärder? Jag tillbakavisar sålunda de beskyllningar som herr Ohlin spottade ur sig från denna plats. Han försökte göra gällande att vi hade kunnat lösa ett svårt, komplicerat problem som alla länder kämpar med — och där få länder har bemästrat svårigheterna bättre än vi gjort. Jag säger det utan skryt. Standarden är hög här i landet. Sysselsättningen kommer att vara hög. Den sociala standarden och tryggheten är väl utvecklade. Få länder har som sagt bemästrat svårigheterna bättre än vi gjort. Och ett så komplicerat problem som det här är fråga om kan man väl ändå inte lösa bara genom att säga, att om vi hade fört en annan politik och om regeringen bara följt en annan ekonomisk linje, så skulle vi haft så och så mycket mer att röra oss med och alla skulle haft det så och så mycket bättre. När jag var liten pojke -— jag skall sluta med det — och hade allvarliga samtal med min kloka mor, brukade jag ibland säga att om man gör så och så eller om det blir så och så. Då fick jag alltid det svaret: »Ja, om inte det där förargliga om” satt i vägen, så skulle du, min pojke, kunnat resa tvärs över Atlanterhavet på ett gammalt järnspett.» Det är en lektion som jag beklagar att inte också herr Ohlin fick när han var liten.

Herr talman! I sitt som finansministern själv sade korta anförande bekräftåde han ju bara regeringens allmänna inställning: om någonting är bra, så är det regeringens förtjänst; om någonting inte är bra, beror det på förhållanden i utlandet. Vi har förhållandena i utlandet att kämpa mot, sade herr Sträng. När jag då har gjort en jämförelse med förhållandena utomlands, säger finansministern att vi inte får ta en alltför kort tidrymd. Därför har jag tagit en tvåårsperiod och hämtat siffrorna från finansministerns egen bok. Vi finner då att bland 14 länder har Sverige under dessa två år haft den näst högsta prisstegringen. Och ser vi på ökningen av bruttonationalprodukten, så har Sverige den näst lägsta produktionsökningen bland 7 länder och lägre än genomsnittet i EEC och Västeuropa över huvud taget. Och det är denna kombination av kraftiga prisstegringar och låg produktionsökning som inte är bra. Nu säger herr Sträng: Varför bara säga att vi borde ha kunnat öka bruttonationalprodukten med 1 procent mera per år? Varför inte med 2 procent? Ja, herr finansmininster, under förra året ökade bruttonationalprodukten i OECD länderna med i genomsnitt 5 procent, medan vi här i Sverige ökade med 2,9 procent. Där har vi faktiskt 2 procents skillnad! Vidare är det här inte bara fråga om att säga att så och så skulle det ha varit. Från oppositionens sida har vi inte bara kommit med fromma önskningar, herr finansminister. Vi har också lagt fram konkreta förslag, som regeringspartiet dock har avvisat. Så några ord om skattereformen. Anledningen att genomföra en skattereform är inte bara den som finansministern nämnde. Vad som förekommit är att EEC:s ministerråd nu har gjort ett uttalande om att man skall ha en mervärdeskatt i EEC år 1970. Men det finns också andra skäl, bl.a. det att den nuvarande omsättningsskatten är så svår alt kontrollera — vilket väl finansministern bar observerat. Vi är inte nöjda med det nuvarande skattesystemet. Därför har vi begärt en ordentlig skattereform. Men det är en så genomgripande sak att oppositionen inte kan utarbeta ett detaljerat reformförslag. Vi har inte de personella resurserna för att göra det. Men vi har år efter år begärt en sådan skattereform, och regeringspartiet har sagt nej. Nu tar finansministern upp en del av de svårigheter som är förknippade med en sådan skattereform. Jag vill då säga att inom skatteberedningen utgick vi ifrån att vi skulle utarbeta ett skattesystem som åstadkom en skälig beskattning för olika grupper utan att en mervärdeskatt skulle drabba konsumenterna särskilt hårt. Vi tog upp hela skatteproblemet och gjorde en samlad bedömning av det. Där hade finansministern ett tillfälle, ty då fanns möjligheterna. Finansministern kanske kommer ihåg en diskussion som vi hade på en TCO-stämma i Malmö, där vi från löntagarhåll sade, att om vi får en skattereform som ger oss kompensation i andra former, så kommer vi inte att åberopa detta vid avtalsförhandlingarna; Men finansministern försatt det tillfället.

Herr talman! Om herr Sträng tog mitt uttalande om skägg så bokstavligt att han nu vill lägga in en protest, får jag väl be herr Sträng om ursäkt för det, samtidigt som jag är beredd att ändra beskrivningen, inte minst med hänsyn till finansministerns fysiska styrka när det gäller skatter och säga Ht herr Sträng är en skägglös dundergud. Vad herr Sträng hade att säga om centerns propåer beträffande schablonavdraget vid den kommunala inkomstbeskattningen ger mig egentligen ingen anledning att replikera. Den beskrivning som herr Sträng gav av skatteproblemet stämmer rätt bra med vårt eget synsätt och de synpunkter vi själva anfört i frågan. Det är nämligen låginkomstproblemet som man vill komma till rätta med genom denna reform, och på den punkten konstaterar jag att finansministern och vi är helt överens. Då är väl bara frågan, om vi kan bli överens om tidpunkten för genomförandet av reformen.

Herr talman! För att inga missförstånd skall råda mellan finansministern och mig vill jag säga att jag uppfattade herr talmannens inledande ord till denna debatt så, att vi mera allmänt kunde beröra frågan om den 25 procentiga byggavgiften. Jag är tacksam för att herr Sträng senare kommer att svara på mina frågor, som var följande: Varför är en 25-procentig avgift på mindre angelägna byggen nödvändig när man kan reglera med byggnadstillstånd? Är det meningen att de som har råd att betala denna avgift skall få bygga i viss utsträckning, medan de som inte har råd skall ställas utanför? Min sista fråga var: Har herr Sträng så litet förtroende för länsarbetsnämnderna och deras handläggning av dessa ärenden att han måste centralisera avgörandena till kanslihuset? Jag har inte mycket att säga till en del av herr Strängs inledande reflexioner. Jag vill ändå understryka vad jag sade i mitt inlägg om behovet av flexibilitet. Mycket tyder på att det blir en uppgång i sysselsättningen framöver, men vi skall inte heller bortse från risken för ytterligare permitteringar under de närmaste månaderna. Det är nödvändigt att man har flexibilitet i den ekonomiska politiken. Jag pekade bl.a. på nödvändigheten av att sänka räntan ytterligare och aktivera lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiken, inte minst med tanke på de äldre som vid nedläggningar ofta kommer i en mycket svår situation. Herr Sträng sade att vi väl på oppositionens sida skulle kunna erkänna mellan skål och vägg, att det är ett ganska hyggligt land som vi lever i. Det är jag beredd att erkänna utan skål, herr Sträng. Det är väl inte det vi diskuterar. Frågan är huruvida våra resurser utnyttjas dåligt genom bristande planering i åtskilliga hänseenden. Beträffande rundabordskonferens sade herr Sträng även denna gång att han inte reflekterade på någon sådan. Jag undrar om inte herr Sträng skulle överväga att inte alltför mycket nedvärdera tanken på en rundabordskonferens. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att man inte skall spotta i soppan, ty man kan en gång få äta upp den. En sak är helt uppenbar: fjolårets avtalsrörelse visade att man inom organisationerna, både på löntagarsidan och på annat håll, är helt på det klara med att det behövs ett mycket mera samlat grepp om man skall kunna lösa inflationsproblemen. Till sist, herr talman, några ord om kommunalskatteavdraget. Herr Sträng sade att om jag skulle hålla föredrag i en bygdegård kunde det kanske vara så, att jag började med att säga att vi skall spara och hålla igen på kostnadskrävande reformer — för att sluta med att kräva denna skattereform. Men det måste ju ta en timme, sade herr Sträng, innan man kan göra en sådan motsägelse. Jag tror emellertid att det endast tog 35 minuter för herr Sträng att göra en motsägelse, så därvidlag har han onekligen ett rekord i snabbhet.

Herr talman! Jag skall gärna inför finansministern erkänna att jag nyss avstod från att begära replik för att försöka rätta herr Ohlin, därför att jag inte ville ytterligare späda på finansministerns glädjekänslor. Jag tyckte att finansministern genom det tidigare meningsutbytet mellan mig och herr Ohlin hade fått den behövliga lyckodosen för dagen. Men när finansministern säger att vi »bara» var sams om en sak, nämligen om att skylla på finansministern då det går illa, måste jag göra en invändning. Det är inte »bara» utan tvärtom rätt mycket, när oppositionspartierna är fullständigt överens om att den socialdemokratiska politiken har försatt vårt land i en sådan tvångssitutation, att vi nu måste acceptera en skattehöjning på 1,5 miljard kronor. Jag vill ge finansministern rätt på en punkt: oppositionspartierna skall inte i onödan måla ut hur illa det är ställt. Det gör vi inte heller. Vi är helt på det klara med att vi i vårt land har det hyggligare än vad man har i de flesta andra länder. Men vi är medvetna om den oro som finns djupt nere i leden, en oro som finansministern själv, högt där uppe, brukar ge uttryck för i olika sammanhang. Våra kostnader stiger mera än på andra håll, våra priser snabbare än på de flesta håll. Vi har en lägre produktivitetsökning — herr Gustafson i Göteborg var inne på den saken — än vad man har på många håll. Vi har strukturella problem i näringslivet som förorsakar bekymmer, högre skatter än i andra länder och en bytesbalans som inger farhågor. Det är naturligt att vi i ett sådant läge inte är särskilt roade av att förorda ytterligare statlig upplåning, utan nödgas acceptera skattehöjningar. I och för sig vore det naturligtvis intressant att i nuvarande läge föra en diskussion om det svårlösta underbalanseringsproblemet, men jag skall inte ta upp en sådan debatt. Vi befinner oss i ett tvångsläge och därför har vi måst acceptera dagens skattehöjningar. Finansministern gjorde gällande att vi inte tillräckligt uppmärksammat de kommunala proportionella skatternas betydelse för framför allt de små och medelstora inkomsttagarna. Givetvis har vi gjort det, men när vi riktat in strålkastarna på den statliga progressiva beskattningen beror det på dess marginaleffekt som vi anser särskilt allvarlig. Den får förödande konsekvenser för arbetsförmåga, sparande och initiativ och i många andra avseenden. Progressiviteten innebär som jag nyss sade att en löntagare med 35000 kronor i årsinkomst får betala 50 kronor av varje intjänad hundralapp i skatt. Det är av den anledningen vi skjuter in oss just på marginalskattefrågan — men det innebär inte att vi bagatelliserar den kommunala beskattningen. Ingen har påstått att mervärdeskatten löser »alla problem» för näringslivet, men det är alldeles obestridligt att en övergång till mervärdeskatt just nu skulle bidraga till att förstärka näringslivets konkurrensförmåga. Även herr Sträng är medveten om att en sådan förstärkning behövs. Jag drog upp det beslut som har fattats i Bryssel för någon vecka sedan om en gemensam mervärdeskatt för att göra klart för de närvarande — och speciellt för finansministern — hur nödvändigt man där anser det vara att ha en neutral indirekt beskattning som inte diskriminerar företagarna i det ena landet i förhållande till det andra. Jag trodde faktiskt att vi alla var överens om att det är angeläget att förskjuta tyngdpunkten i det svenska skattesystemet från den direkta skatten till den indirekta, men herr Sträng polemiserade starkt emot mig på den punkten. Det innebär att herr Sträng också polemiserade emot bevillningsutskottets majoritet, som uttryckligen framhåller att det man kallar en »reform av beskattningen» består i att vi fått ett ökat inslag av indirekt och ett minskat inslag av direkt skatt. Slutligen, herr talman, argumenterade finansministern med eftertryck mot en skattereform över huvud. Jag tycker att finansministern i detta sammanhang själv anlade den »besserwisserattityd» som han beskyllde herr Ohlin för att anlägga. Finansministern staplade på varandra alla möjliga och omöjliga argument mot de tankegångar som skatteberedningen på sin tid förde fram. Jag skulle därför gärna vilja fråga finansministern: Hur ser finansministern på det nuvarande skattesystemet? Vad vill finansministern åstadkomma? Vart syftar finansministern? Skall vi ha kvar nuvarande skattesystem eller skall vi få ett nytt? Har finansministern bestämt sig för att slänga skatteberedningens betänkande på sopbacken eller har detta fortfarande någon aktualitet och i så fall hur stor?
Herr talman! Finansministern säger att genom att vi tar bort taket för avdraget för minskad skatteförmåga blir folkpensionärerna fria från skatt för den utgående pensionen och det kommunala bostadstillägget. Detta är riktigt. Anledningen till att taket tas bort är väl närmast att det kommunala bostadstillägget på vissa håll blivit så högt att det i annat fall skulle bli föremål för beskattning. Detta är dock någonting man tillämpat i princip även tidigare, nämligen att bostadstilläggen varit skattefria. Jag begärde ordet närmast för att finansministern säger att han haft besök av folkpensionärernas mäktiga riksorganisation, som uttalat att de inte önskade några skattepreferenser. Denna styrelse har gjort egendomliga uttalanden tidigare, t.ex. vid den bekanta Harpsundslunchen 1964, när de sade att de inte ville ha några höjningar av pensionerna. Det förvånar mig om styrelsen bara varit uppe och berättat detta. Förmodligen har den väl även framfört en annan synpunkt, nämligen den som utvecklades i Umeå på kongressen i höstas, där den sade: Ge oss 60 procent av den genomsnittliga industriarbetarlönen i pensioner, så vill vi inte ha några preferenser alls! Det skulle naturligtvis vara bra om vi kunde åstadkomma detta, men både finansministern och jag vet att det inte är möjligt. Då skulle man inte längre behöva diskutera en beskattning av folkpensionärerna. Det är ett ytterligt besvärligt problem. Det går inte att lösa problemet på detta sätt. Det är därför som högerpartiet i all blygsamhet har försökt att hjälpa finansministern med ett förslag, som i alla fall är realiserbart och som skulle kunna åstadkomma betydande lättnader när det gäller beskattningen av folkpensionärerna.
Herr talman! Finansministern konstaterade att vi inom oppositionen delvis var sams, delvis var osams. Ja, vi har ju i riksdagen gott om exempel på att socialdemokraternas olika grupper är tämligen osams när det gäller investeringsavgift, u-landshjälp, folkpensionsavgifter m.m. sådant. Det var väl för att trösta sig inför denna bild som finansministern talade som han gjorde. Finansministern var inte nöjd med att jag kritiserade regeringen. Herr Sträng har tydligen varit finansminister så länge att han inte riktigt tycker om när det påvisas att en bättre politik kunde ha förts. : Då svarar finansministern som han här gjorde. Han sade ungefär: »Oppositionen talar om hur illa Sveriges folk har det i alla avseenden.» Det är inte detta frågan gäller. Visst har vi efter kriget haft en produktionsökning beroende på att vi har duktigt folk med god utbildning som blivit än bättre. Att regeringen inte har. förhindrat all förbättring av människor: nas levnadsvillkor är ganska uppenbart. Men se regeringens prestationer mot bakgrunden av dessa relativt gynnsamma yttre förutsättningar! Behövde det för det första vara så att en svensk industriarbetare i dag har rätt små utsikter att få en hygglig bostad utan mycket lång väntetid? För det andra, behövde det vara så, att när han får den, har han i de större städerna inte råd att hyra mer än en tvårumslägenhet med ganska litet antal kvadratmeter? För det tredje får han per kvadratmeter betala en hyra som är högre än på de flesta andra håll i världen. I Förenta staterna kan en fysisk industriarbetare få och har även råd att bo i en bostad på 4—5 rum med moderna bekvämligheter. Det kan vara en villa eller ett egethem, om man vill ha det så. Detta är ett faktum som inte går att bestrida. Jag undrar hur länge det skall dröja innan vi i Sverige kommer dithän. Tyder inte detta på att regeringen illa har utnyttjat de relativt goda nationalekonomiska förutsättningarna? Beträffande folkpensionen vill finansministern här göra gällande att folkpensionärerna inte vill ha några särregler. Men en sak är det som finansministern talar om. En annan sak är att om vi har ett sådant system, att den, som ökar en relativt liten sidoinkomst, genom samspelet mellan kommunala bostadstillägg, skattereduktion och vanlig beskattning kan förlora hela ökningen av denna sidoinkomst — i ett mycket stort antal fall förlorar han större delen av denna sidoinkomst. Då skall finansministern inte försöka göra gällande att de individuella folkpensionärerna tycker att detta är ett rimligt tillstånd. Jag undrar om Gunnar Sträng själv tycker så. Här är inte fråga om preferensbehandling utan om ett rimligt samspel mellan olika samhällsåtgärder.

Jag framhöll att om nationalinkomsten hade stigit en procent mer om året skulle stat och kommun efter tre år ha haft årligen två miljarder kronor mer i skatteinkomster. Härom säger nu herr Sträng: »Ja, om den hade stigit med två procent skulle det blivit dubbelt så mycket» — ungefär som om det skulle visa att resonemanget saknar intresse. Jag valde emellertid siffran en procent därför att Sverige under de senaste åren i genomsnitt har legat något mer än en procent lägre än vad ett stort antal andra industristater har gjort. Därför var det en realistisk siffra att räkna med och resonemanget är således av stor betydelse. Finansministern tycker inte om att man jämför den politik som regeringen har fört och den politik som vi hela tiden har föreslagit att man skall föra. Observera att det inte är någon efterklokhet, det är en politik som vi år efter år har hävdat. Men i andra sammanhang begär regeringen att vi skall lägga fram alternativ. Det finns ingen annan metod för oppositionen när det gäller en gången utveckling än att tala om efter vilka linjer den ville ha fört politiken och jämföra med den politik som regeringen har fört. Gunnar Sträng gjorde några personliga reflektioner om mig. Jag vill gärna ge honom en komplimang i stället: Jag tror inte att han är så obegåvad att han inte förstår att oppositionen måste göra en sådan jämförelse.

Herr talman! Jag har behov av att ytterst kort bemöta de senaste inläggen. Herr Eliasson i Sundborn frågade mig polemiskt om jag inte känner för de lågavlönade grupperna. Den frågan behövde han inte ställa. I det betänkande som vi behandlar i dag föreslås en förändring på den direkta beskattningens område som tar hänsyn till just de lågavlönade grupperna. Den kostar emellertid 60 miljoner kronor att genomföra. Detta ligger inom möjligheternas gräns. Men reser man ett förslag som kostar 21/4 miljarder att genomföra ligger det inte inom möjligheternas gräns. Med den takt som är skisserad i år tar det vid en snabb beräkning 33 år att genomföra ett sådant förslag, och då är det inte mycket att föra fram från denna talarstol. Jag menar helt enkelt att verkligheten i dag inte ger utrymme för krav på skattesänkningar och nya socialreformer på sammanlagt 3!/+ miljarder kronor. Jag går så långt att jag säger att det är meningslöst att ställa det kravet i dag, nästa år och året därpå. Man inger människorna falska föreställningar på ett sätt som jag tycker att vi politiker borde avstå från. Herr Bohman frågade hur jag ser på den kommande skattepolitiken. Det må vara förklarligt om jag inte kan gå in på alla detaljer på den punkten, eftersom ett långtgående utredningsarbete pågår. Det enda jag kan försäkra herr Bohman är att när det förslaget har lagts fram och i vederbörlig ordning blivit remissbehandlat kommer med obönhörlig konsekvens en proposition att läggs på riksdagens bord. Om det blir jag eller någon annan som står för den får vi se då. Skulle det vara jag skall herr Bohman inte behöva klaga över att jag inte har talat om vad jag menar, vad jag önskar och hur jag ser på skattepolitiken. Till herr Ohlin vill jag endast säga att det fortfarande är mycket vanskligt att göra dessa enkla jämförelser mellan olika länder. Jag tror att han har rätt när han säger att i USA kan en arbetare köpa en villa i morgon dag. Men han borde ha tillagt: under förutsättning att han har pengar och har en ekonomisk standard som möjliggör detta. Jag har haft tillfälle att i Amerika se slummen i både New York och andra städer. Ett oändligt antal människor kan inte ett ögonblick tänka på att köpa en villa i morgon. Jag tycker att detta i rättvisans intresse bör sägas.

Finansministern har utan tvivel rätt i att både Förenta staterna och andra länder, där det finns större städer, har ett mycket allvarligt slumproblem, som vi i stort sett — men inte helt — är befriade från. Detta är ett väldigt socialt problem i Förenta staterna. Men det ändrar inte det faktum att den stora massan av amerikanska industriarbetare har möjlighet att skaffa sig och också bor i enfamiljsbostäder på fyra, fem rum och med moderna bekvämligheter. När man framhäver våra goda svenska förhållanden bör man inte glömma att det finns allvarliga brister i vårt samhälle, som vi skall försöka avhjälpa i stället för att låtsas som om de inte fanns. Med våra goda ekonomiska förutsättningar borde man inte behöva vänta länge på att få en ny tvårummare, särskilt när den är så dyr som vi alla vet att den är.
Herr Sträng, som jag i många hänseenden har stor respekt för såsom en skicklig man, överraskade mig. Det är knappast en hållbar argumentation, att vårt förslag skulle kosta två och en kvarts miljarder och att man inte kan gå med på det nu; men dessa 60 miljoner har vi haft råd med. Jag upprepar att problemet är fel ställt. Vi har aldrig avsett att genomföra en sådan reform, som är avsedd att lätta kommunalskattebördan främst för mindre och medelstora inkomsttagare, annat än genom successiva åtgärder, liksom vi gjort med schablonavdragen vid den statliga beskattningen. Säger man att det skall ta 33 år innan kommunalskattebördan kan lättas för dessa inkomsttagare, tycker jag inte man kan tala om nya djärva mål. Det är rimligt att varje parti har en målsättning för framtiden. Vi har inte stuckit under stol med att det i dag inte finns budgetmässiga förutsättningar för stora kostnadskrävande reformer. Jag tror att herr Sträng också är medveten om vad vi framhöll i fjol, nämligen att reformerna måste genomföras stegvis när det finns möjlighet till det.

Herr talman! Såsom en av kammarens få pensionärer har jag ett behov av att inledningsvis framföra ett tack till kammaren för all den välvilja som här har visats mig. Jag hoppas att finansministern kommer ihåg mig när han mäter ut skatten, så att han inte tar den väsentliga delen av den pension som samtliga partier har garanterat skall komma mig till godo.

Herr talman! I föreliggande betänkande från <bevillningsutskottet behandlas bl.a. ett motionspar, I: 335 och II: 397, som inte har funnit någon nåd inför utskottsledamöternas skarpa ögon. I motionsparet kräves att årets höjning av bilskatterna endast skall gälla 1968. Den höjning som skall ge 300 miljoner i ökade utgifter för bilismen vill motionärerna få betecknad som en »tillfälligt höjd fordonsskatt avseende kalenderåret 1968». De mycket kännbara höjningar som drabbade bilismen i fjol har gett det förmodligen önskade resultatet att inköpen av nya bilar väsentligt har dämpats. 1966 års siffror är jämförbara med 1962 års, således en väsentlig tillbakagång. Antalet inregistreringar av nya personbilar var under år 1966 drygt 200 000 mot runt 275 000 året dessförinnan. Det innebär en minskning med cirka 30 procent, Denna minskning är allvarlig ur flera synpunkter; bilar och bussar svarar i alla fall för 90 procent av hela trafikarbetet när det gäller persontrafiken. En nedgång av denna storlek kan inte heller undgå att få sina konsekvenser för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet, men den saken skall jag nu inte närmare gå in på. De som i likhet med en del mäktiga män inte tycker om bilar har all anledning att gnugga händerna, Det skall väl också medges, att har vi inte råd att bygga vägar, så skall vi inte heller köpa bilar. Utskottet konstaterade att fordonsskatten legat stilla sedan 1954, medan penningvärdet under tiden försämrats med 59 procent. Det är i och för sig en intressant upplysning. Men det som intresserar bilisterna och kanske även finansministern är ju det samlade skattetrycket på bilismen med energiskatten på bensin, andra höjningar av bensinskatten och = trafikomläggningsavgiften. Alla dessa skatter och avgifter har sannerligen inte legat stilla. Utskottet säger vidare att motionärernas krav, att denna skattehöjning i avvaktan på vissa utredningar skall gälla endast för år 1968, saknar praktisk betydelse. Men skulle ändå inte en sådan åtgärd kunna ha åtminstone en viss psykologisk betydelse? Det är väl inte helt uteslutet att finansministern, som i år med välbehag och utan en kommentar ser de inkasserade miljonerna slinka ned i kassan, nästa gång skulle ta sig en funderare innan han framlägger ett nytt förslag till skattehöjning. Vi behöver bara tänka på den särskilda skatt som infördes i fjol och som nu föreslås tillföra statskassan 200 friska miljoner. En viss betydelse skulle den åtgärd som : motionärerna föreslår säkerligen också ha för bilskatteutredningen, som näppeligen torde undgå att ta hänsyn till det samlade skattetrycket på bilismen när den skall framlägga sitt betänkande. Nu får den utan allt resonemang en höjd nivå att utgå ifrån. Jag vill faktiskt ifrågasätta utskottets uttalande att en sådan åtgärd skulle sakna praktisk betydelse. I andra sammanhang säger man att det är värdefullt med temporära åtgärder när det gäller att dämpa en viss aktivitet. Skulle man dra ut konsekvenserna av bevillningsutskottets resonemang i detta avseende, så skulle den investeringsavgift som vi senare skall resonera om lika gärna kunna bli evig och inte temporär. Inte tror jag att det saknar betydelse om en skatt är temporär eller ej. Om avsikten med den föreslagna höjningen av fordonsskatten är en fortsatt dämpning av bilinköpen, har det verkligen praktisk betydelse att den är temporär. I fjol gav finansministern den stora bilimporten huvudparten av skulden till den försämring i bytesbalansen som hade inträtt. Jag förutsätter att han med årets skattehöjning vill fullfölja sin då starkt markerade avsikt. Och någon tanke ligger det väl också bakom utskottets ställningstagande. Skulle å andra sidan utskottets förslag mer vara betingat av en ambition att klå bilisterna på pengar, utan att statsmakterna gör utlovade motprestationer i form av ett ökat vägbyggande, då kan det ligga något bakom utskottets ord att den föreslagna åtgärden saknar betydelse. Men är det så, herr talman, då saknar alla sakliga synpunkter praktisk betydelse, och på det sättet får det väl i alla fall inte vara. Jag har i detta sammanhang inget yrkande.

Herr talman! I motion II: 737 före slås en differentiering av den allmänna omsättningsskatten mellan nödvändighetsvaror och andra varor så att i första hand livsmedel undandras en omshöjning. Ett gammalt önskemål är ju att det som hör till livets nödtorft skall beskattas mindre än Ööverflödsoch lyxartiklar. Skatten på de senare varorna skulle enligt mångas mening ytterligare kunna höjas, medan den bör sänkas eller helt tas bort på för alla människor nödvändiga livsmedel. Utskottet säger i sitt betänkande att det skulle vara praktiskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt avgränsa sådana livsmedel som är nödvändighetsvaror, Jag vill påpeka att det i länder som England, Danmark och Schweiz, för att nämna några, inte utgår någon omsättningsskatt på livsmedel. Särskilt för små inkomsttagare är ju omsättningsskatten med våra ständigt ökade priser en kännbar pålaga, och efterhand som omsättningsskatten ökar finner man att en differentiering säkert skulle vara på sin plats. Utskottet förutsätter att motionärerna inte anser det önskvärt att genom skattelättnader gynna konsumtionen av mer umbärliga livsmedel. Givetvis inte. Lägre skatt eller ingen alls på nödvändiga varor och gärna en högre skatt på överflödsoch lyxartiklar! Jag är numera väl medveten om att en differentiering av omsättningsskatten med gällande system kanske skulle skapa vissa svårigheter och inte med den uppläggning vi har av skattesystemet förenkla beskattningen, vilket vi ju alla strävar efter. I Danmark har man nyligen lagt fram ett nytt förslag till allmän omsättningsskatt i form av mervärdeskatt, och då enligt min mening ett sådant system har stora fördelar ställer jag inget yrkande om en differentiering, utan hoppas att vi i framtiden skall kunna gå liknande vägar på detta område här i Sverige. Ett yrkande kommer jag dock att ställa, och det gäller, herr talman, motion IT: 733, i vilken jag begärt en höj ning av tobaksskatten med 3 öre mer per cigarrett än regeringen föreslår; detta skulle i skattepengar innebära cirka 240 miljoner kronor. Motionen är en följdmotion till motion II: 612, i vilken begärs att löftet om att 1 procent av nationalinkomsten skall gå till u-länderna skall uppfyllas. Gång efter annan hör man här i riksdagen uttalanden som: »Visst måste vi under detta decennium uppnå vår målsättning, men var skall pengarna tas?» Givetvis skall pengarna tas av vårt överflöd, d.v.s. av sådant som vi kan undvara, av sådant som är lyx, som vi har för njutning eller som statussyriboler. Det är inte alls min mening att pensionärer eller låginkomsttagare skall stå för utgifterna; de som anser sig ha råd att betala för överflöd har också råd att hjälpa sina medmänniskor. I olika motioner har jag föreslagit skattehöjningar som till största delen drabbar högre inkomsttagare, bl.a. 20-procentskatt på bilar över 20 000 kronors värde — den som har råd att hålla sig med en sådan bil har också råd att betala till u-hjälpen. I en motion har jag föreslagit 5 öres skatt på varje engångsbutelj. Vi tillverkar nu omkring 9 miljoner engångsflaskor, som i vårt överflödssamhälle efter användningen bara slås sönder. I u-länderna däremot kan människor stå i kö för en stackars tomflaska. Jag har nyligen berättat här i riksdagen om hur jag vid min senaste resa i Afrika bevittnat att ett 30-tal fattiga pojkar slogs om min tomma läskedrycksbutelj. I den fastighet där jag bor hemma i Malmö står portvakten och krossar engångsglasen med en järnkula i ett jättestort tomfat. De människor som av bekvämlighet inte vill använda bytesglas har också råd att ge en femöring per flaska till svältande medmänniskor. Men jag återgår till tobaken. Jag tror faktiskt att de flesta människor med gott hjärta skulle betala en skatt på 3 öre ytterligare på varje cigarrett. Herr Svensson i Kungälv tyckte att jag var generös, när jag sade det. Ack nej! Jag tror verkligen att människor skulle vilja hjälpa till på det viset. Och 3 öre per cigarrett skulle bli 60 öre per paket — d.v.s. 240 miljoner kronor, herr Svensson i Kungälv! Utskottet skriver att mitt motionsyrkande är orealistiskt, men jag säger som så många gånger förr: Vad som är orealistiskt är att nutidens politiker försöker bygga upp en social välfärdsstat — omgiven av miljoner hungrande människor.

Utan att vara finansexpert på något sätt påstår jag ändå att intäkterna av mina olika motionsförslag har beräknats i underkant, och en viss konsumtionsminskning har förutsatts av det ökade skattetrycket. Alla uträkningar är baserade på föregående års konsumtion, inte på en beräknad höjning. Motionerna tar också hänsyn till vår ansträngda betalningsbalans. Och ingen kan väl påstå att tobaksskatten, föreslagna varuskatter eller motorfordonsskatten på lyxbilar gör oss benägna att importera mera. Vad utskottet skriver om att en ytterligare skattehöjning på tobak kan medföra risk för smuggling tror jag inte på. Det är mycket farligare om vi försöker smussla och smuggla bort våra samveten och glömma vårt ansvar. En uttalad målsättning finns, och ett löfte är en gång givet. Skall vi då svika nu med svepskälet att inga pengar finns? Pengar går det ju ändå med litet god vilja att skaffa fram. Alla känner vi till den fruktansvärda hungersnöd som råder i u-länderna. Vi känner till befolkningsexplosionen, all nöd och allt elände. Verkligheten i den värld vi lever i kan inte skildras i ord. Men den som personligen har upplevt att hungrande, utmärglade barn hängt i byxbenen, den som sett familjer bo i trasor och lump på gatorna, den som sett människor ruttna bort i spetälska, den förstår att u-hjälpen inte bara är en hjälp till svältande medmänniskor utan på lång sikt även en hjälp för oss själva. Fattigdom och hunger föder våld och krig. Den hungerridå som i dag skiljer 400 miljoner välfödda människor från 1 miljard undernärda är vår tids viktigaste problem. I jämförelse med den katastrofen är det mesta oväsentligt! En av våra första arbetare i u-länderna, en missionär, skrev 1866 i ett missionsbrev från Afrika hem till Sverige: »Man skall veta vad man vill, men man skall också vilja vad man vet.» Vi vet, herr talman, nästan till punkt och pricka i vilken ordning olika länder kommer att hemsökas av hungersnöd. Men vill vi verkligen vad vi vet, nämligen hjälpa våra medmänniskor? Många av oss tycker att detta ligger så långt borta. Jag minns en gång när jag gick igenom ett spetälskeläger och snavade över vad jag trodde vara en grå sten. Det visade sig vara en liten flicka. Hon skrek till mig medan hon slickade mina skor: »Tag mig härifrån, hjälp mig!» Visst tänkte jag då: När jag kommer hem skall jag göra det och det. Men när man kommer hem glömmer man tyvärr ofta allting; man tycker att allting ligger så långt borta. Jag tror att många av våra medmänniskor och även vi riksdagsmän ofta glömmer alla de vackra talen om ökad u-landshjälp etc. när vi som i dag ställs inför att försöka lösa problem och vakna. En utökning av tobaksskatten, futtiga 3 öre per cigarrett, skulle ge 240 miljoner. Jag är väl medveten om att vi inte därmed löser världens problem. Men vi visar ändå att vackra ord om fred, frihet, broderskap och kärlek ändå kanske inte är tomma ord, utan att det bakom dem ligger en vilja att infria givna löften, att vi verkligen förstår att u-hjälpen är 1960-talets viktigaste fråga. Vi kan ju ändå aldrig fortsätta att leva på vår lycksalighetens ö ostörda av det kaos och den svält som omger oss. Vi måste besinna att man aldrig blir fattig av att ge och att det vi ger ännu så länge bara är av vårt överflöd. Jag tror att 3 öre per cigarrett, 5 öre per tomflaska, 20 procent på lyxbilar är någonting som varje människa kan ge svältande medmänniskor. Herr Svensson i Kungälv sade i dag att detta är en av de få gånger, kanske sista gången, som u-hjälpsfrågan kommer tillbaka. Jag ber er, ärade kammarledamöter, att besinna ert ansvar för framtidens samhälle. Vad skall det stå 1 framtidens historieböcker? Skall det stå att vi visste att det fanns hungrande miljoner men att vi inte ens ville avvara 3 öre per cigarrett? Herr talman! Jag ber om bifall till motion 733.

Herr talman! Mitt deltagande i denna debatt sammanhänger med en motion om förstärkning av inkomsterna för att kunna bekosta en ökad u-hjälp. Denna inkomstförstärkning skulle enligt mitt förslag helt enkelt integreras i den förstärkning som finansministern föreslår via en höjd folkpensionsavgift. Folkpensionsavgiften är ett av de skatteobjekt som används vid detta tillfälle och har inte någon annan karaktär. Mot de motioner som jag här vill tala om kan anföras åtminstone tre argument. Man kan opponera mot själva ändamålet med avgiften, vara emot en förstärkt u-hjälp. Man kan opponera mot att en sådan utgift, som många människor anser nödvändig, skall behöva finansieras på ett alldeles speciellt sätt och inte rymmas inom den vanliga utgiftsramen. Man kan också, såsom andra lagutskottet har gjort, opponera mot det sätt på vilket motionärerna har föreslagit att man skall klara den ökade utgiften. Jag skall inte gå in på frågan om behovet av u-hjälp och orsakskedjan bakom den åtstramning i bedömningen som har präglat årets statsbudget — det blir väl en debatt om den saken längre fram. Själv kan jag inte heller, som herr Rubin, säga att jag har sett världsnöden på ett sådant sätt att jag är kapabel att beskriva den annat än i mycket banala uttryck. Men jag hör till de där många som har uppfattat nöden ute i världen, i u-länderna, som en samvetsfråga, vilken man måste ta sig an när man är socialist. Jag har tagit intryck av vad somliga har kunnat säga i denna fråga och naturligtvis mest av dem som på socialdemokratiskt håll fört fram frågan ute i våra partiorganisationer samt där väckt en eftertanke som man kanske hoppats skulle ge andra resultat än dem vi hittills sett. Jag har också i riksdagsprotokoll läst talande skildringar. »Vi möter världssituationen i enskilda människoöden på ett förfärande enkelt sätt. Vi ser bilder av plåga och tortyr, av stympade barn, lemlästade människor. — — — Hungern har glanslösa ögon och malarian en skälvande hand.» Dessa gripande ord uttalades av en av de yngre i vårt parti, nämligen statsrådet Palme. I dessa frågor är jag troende, och som troende kan jag inte hoppa av från den väg som jag trodde att man allvarligt menade att slå in på när man sade: Vi skall i raskare takt närma oss ett fixerat mål som vi här i riksdagen anslutit oss till, nämligen att till u-hjälpen skall gå 1 procent av nationalinkomsten. Det är svårt att, om man blivit väckt i en sådan här fråga, plötsligt ta världsnöden med en nypa salt. Jag förstår väl dem som tänkt mera rationalistiskt hela tiden, och jag klandrar ingen. Däremot förstår jag inte dem som först kan väcka andra och uttrycka sin medkänsla för u-länderna men sedan, så fort det blir tal om att avstå pengarna, blir tysta. Jag tycker att alla dessa har ett mycket stort ansvar, ty många ute i vårt land har tagit deras ord på allvar. Jag vill inte säga att de som står bakom årets budgetförslag skulle ha glömt sitt ansvar, men de har absolut dämpat sitt intresse — det går inte att komma ifrån. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet har varit mycket engagerat i u-hjälpsfrågorna — tidigare än någon annan grupp inom vårt parti och även tidigare, med undantag för missionen, än några andra grupper utanför partiet. Jag vill understryka att missionen tidigt visade insikt i frågan och en beredvillighet att offra. Att den motion väckts, som jag talar för, beror på att vi velat markera att den grupp jag representerar kommer att fortsätta att hysa ett intensivt intresse för u-landshjälpen. Jag beklagar att inte hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen härvidlag har samma be "dömning — att det nu gäller att skaffa fram något mer pengar, så att den välplanerade hjälpen kan sättas i gång genom det organ vi inrättat på området, nämligen SIDA. Och jag är i dag, liksom tidigare, övertygad om att ifall det inte går att få den socialdemokratiska riksdagsgruppen med härvidlag, så kommer vi ingen vart med dessa planer. De många i vårt parti måste sluta upp och finna vägarna, annars strandar det hela. Jag hoppas det skall bli som utrikesministern nyligen sade, nämligen att u-hjälpen skall komma i ett bättre läge än nu, att det skall synas angelägnare — i synnerhet för vårt parti — att föra fram u-länderna. Låt mig övergå till de anmärkningar som riktats emot metoden att ta ut mer pengar till u-hjälpen, nämligen den höjda folkpensionsavgiften. Herr Anderson i Sundsvall gjorde ett mycket stort nummer av att denna höjda folkpensionsavgift — om den inräknas i skatteskalan — skulle komma att påverka denna. Han påvisade att den s.k. marginalskatten skulle öka i skiktet 40 000 till 45 000 kronor utan motsvarande skattehöjning i de högre inkomstklasserna. Detta är naturligt, herr Anderson i Sundsvall har inte gjort någon stor upptäckt. Den effekten är ofrånkomlig om man vid sidan av den vanliga skatteskalan har ett procentuellt uttag och sätter ett tak för detta vid en bestämd inkomst utan att retuschera skatteskalorna. Så har det varit tidigare utan att någon blivit upprörd. När avgiften togs ut på det taxerade beloppet och när taket sattes vid en inkomst av 15 000 kronor blev skalan alltid ojämn. Hade man då kommit på idén att räkna in avgiften i skatteskalan skulle vi även då fått en oskön skatteskala, lika oskön som den vi nu har. När taket för folkpensionsavgiften höjdes, när avdragsrätten för denna avgift slopades och när avgiften togs ut på det beskattningsbara beloppet i stället för det taxerade beloppet justerade finansministern skalorna, vilket gjort att de fått sitt nuvarande snygga utseende. Herr Svensson i Kungälv, som talat tidigare i denna fråga och som är reservant, sade just till herr Anderson att vi skulle kunna justera skalorna. Herr Anderson ansåg dock detta mycket upprörande och svårt att smälta och tyckte att det då skulle röra sig om en skattehöjning. Det är typiskt att man kan tala med välvilja om u-hjälpen, men så snart det rör sig om en höjning av skatten ryser man. Det enda sättet att förändra skatteskalornas utseende är ju att retuschera dem. Herr Svensson ansåg att vi kunde gå den vägen även här. Dagens utseende på skatteskalorna har åstadkommits just genom ett dylikt förfaringssätt. lan välte för herr Andersons del hela projektet om en förstärkt u-hjälp. Det förhållandet att man genom att behålla den här puckeln skulle kunna ge ytterligare 51 miljoner kronor i år och 60 miljoner kronor senare till u-hjälpen vägde lätt. Det förefaller som om två röster talar i herr Andersons bröst. Om motionärerna föreslår en höjning av folkpensionsavgiften översätter herr Anderson avgiften till en marginalskatteskala, varvid det visar sig att kurvan blir ojämn. Föreslår man å andra sidan att skatteskalan skall justeras säger herr Anderson upprörd, att folkpensionsavgiften får väl ses som en försäkringsmässig avgift och som bör stå i relation till förmånerna. Herr Anderson upplyste herr Svensson om att när vi fattade beslut om höjning av folkpensionen 1958 förutsatte vi att avgiften efter hand skulle behöva höjas från 4 procent till 5 och 6 procent. Ja, det är riktigt. Men vi resonerade aldrig om taket 15 000 kronor. Vid den tidpunkten hävdades ofta, att 15 000 kronor och den procent som man då hade för folkpensionsavgiften egentligen var vad man kunde ha, om man över huvud taget ville resonera om ett samband mellan avgiften och de förmåner som man får för denna avgift. Vid den tidpunkten kunde man med nöd och näppe tala om ett försäkringsmässigt förhållande mellan avgift och förmåner. Sedan vi tagit bort avdragsrätten, sedan vi gjort alla förändringar med att beräkna avgiften på det beskattningsbara beloppet och höjt taket, finns inte längre detta samband. Det är felaktigt att låtsas som om det funnes. Herr Ullsten har i dag producerat sig i Dagens Nyheter. Han har där påstått att det finns ett bestämt förhållande mellan det totala uttaget av folkpensionsavgifter och folkpensionsförmåner. Det skulle vara intressant att höra när detta har beslutats. Jag har aldrig hört talas om ett sådant samband, att det skulle vara bestämt att så mycket får tas ut genom avgift och så mycket genom annan beskattning. Sanningen är att det varken i fråga om de totala kostnaderna eller i fråga om den enskilde = försäkringstagarens = avgift finns någon relation till de totala avgifterna för folkpensionen eller till den enskildes folkpension. Var och en får folkpension oavsett om han har betalat, och han får samma folkpension vilken avgift han än har erlagt. Sedan man gjort dessa konstateranden finns inte mycket kvar av de invändningar som man presenterar i utlåtandet från andra lagutskottet. Det finns inte så mycket kvar som gör det så upprörande att den som har något över 40000 kronor i inkomst skulle få betala 50 kronor mer till u-hjälpen och att den som har cirka 45 000 kronor skulle få betala 150 kronor och att de som har inkomster därutöver också skulle betala 250 kronor. Det är alltså inte bara det stackars lilla skiktet som ligger mellan 40 000 och 45 000 kronor som skulle bära hela den s.k. bördan. Det är alla som har över 40 000 kronor i inkomst. Det är hela denna stora skara som skulle behöva lägga en större avgift till folkpensionen för att vi nu skulle få mer att ge till u-hjälpen. Det hade varit viktigare, tycker jag, om utskottet motiverat sitt avslag med att säga att en utgift som u-hjälpen bör falla inom ramen för statsbudgeten. Det är en principiell uppfattning som jag förstår. Det avslag som man nu inom andra lagutskottet kommer fram till hade sett mindre konstigt ut än påpekandet att skattepuckeln ser otäck ut eller att folkpensionsavgiften inte bör gå högre upp i skikten. Jag betraktar dessa invändningar som förevändningar för att slippa att ens på detta sätt bidra till en finansiering av en bättre u-hjälp. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation, som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 2.

Herr talman! Först vill jag säga till fru Eriksson i Stockholm att jag ingalunda var upprörd, när jag höll mitt anförande tidigare i dag. Jag blir mycket sällan upprörd, och den motion som vi har behandlat i andra lagutskottet och som jag kommenterade gav mig inte anledning till upprördhet. Jag tycker nog att fru Eriksson i sitt anförande blandade ihop saker och ting.

Detta reagerade samtliga i utskottet utom reservanten emot. Vi har nämligen den uppfattningen att höjningen av pensionsavgiften bör användas till förbättringar av folkpensionsförmånerna. Börjar man rubba på den principen vet man inte vart det bär hän. En annan gång är det ett annat angeläget ändamål vid sidan av folkpensioneringen som motiverar en höjning av avgiften.

Herr Svensson erkänner att det blir en obehaglig puckel i skatteskalan men säger att den kan väl utjämnas genom justering av skatteskalan. Då har man emellertid frångått den idé som ligger till grund för motionen och som utskottet hade att yttra sig om. Det var detta som jag i mitt anförande ville framhålla. Jag tycker nog att det skälet fortfarande är bärande.

Herr talman! Herr Anderson i Sundsvall kommer med samma befängda påstående igen. Han säger att det är ett litet skikt med inkomster mellan 40 000 och 45 000 kronor som skall bära denna börda. Nej, herr Anderson, det är alla som har över 40 000 kronor i inkomst. Ha därför medlidande med alla, det tycker jag är rättvist! Herr Anderson i Sundsvall sade att pensionsavgifterna bara skall användas till folkpension. Ja, det räcker inte långt med folkpensionsavgifterna till folkpensionerna! Folkpensionerna måste förstärkas med andra inkomster över budgeten och ingenting hindrar att man, om herr Anderson tror att dessa pengar har en särskild stämpel, använder dem för folkpensionerna. Därigenom behöver man ett mindre tillskott från den övriga budgeten. Just det resonemanget har vi också fört i motionen.

Den har hyfsats senare i samband med en rad andra förändringar. Detta kommer ju icke att synas på skatteskalan. Skulle man börja justera den och sedan lägga avgiften vid sidan därom, blir det en annan fråga. Nej, herr Anderson, jag har inte alls gjort någon sammanblandning, utan helt enkelt en genomlysning av det ihåliga försvar som herr Anderson presterar för sin negativism inför denna inkomstförstärkning.

Nej, fru Eriksson, jag har inte gjort något »befängt» påstående i detta sammanhang, allra minst om sambandet mellan avgifter och folkpensionsförmåner. Jag ber fru Eriksson att läsa propositionen i det stycket och att läsa mitt anförande, där jag berörde vad statsrådet säger i propositionen om sambandet mellan avgiftsförstärkning och standardhöjning av folkpensionerna. I sitt förra anförande sade fru Eriksson att höjningen av anslaget till ulandshjälpen bör falla inom ramen för statsbudgeten. Ja, det accepterar jag, och det föreligger förslag bla. från folkpartiet om att det skall ordnas på det sättet. Därmed får fru Eriksson möjlighet att stödja det förslaget, så att hon kan fasthålla vid principen att anslagshöjningen skall ligga inom statsbudgetens ram och att man inte skall använda en specialskatt av folkpensionsavgiftens karaktär. Jag har inte utvecklat någon negativism. Jag slutade mitt första anförande med att uttala förhoppningen att statsutskottet skulle finna vägar till en positiv lösning, som kunde samla alla som är intresserade av en höjning av anslaget. Detta är icke negativism.

Herr talman! Man får inte så stor respekt för en välvilja som inte tar sig konkreta uttryck i krav på sådant som måste betalas. Jag menar att det hade varit riktigast att också ta in dessa utgifter i statsbudgeten, men när jag vill att man skall ge mer till u-hjälpen är jag också beredd att föreslå en väg att finansiera höjningen. Jag tror inte att statsutskottet kan trolla. Om det medger höjda bidrag till u-hjälpen, så måste man pruta på andra utgifter eller öka inkomsterna — det finns inte och har aldrig funnits några andra möjligheter. Därför bör förslagsställarna redogöra för på vilket sätt de tänker skaffa täckning för de ökade ut gifter de föreslår. Jag har gjort det på detta sätt, och jag är inte ensam. Jag tycker nämligen att det är ärligast att väcka frågan när övriga skattefrågor tas upp och inte vänta med resonemanget till senare, när det inte finns en direkt möjlighet att votera.

Herr talman! Jag har liksom fru Eriksson begärt ordet med anledning av motion 783 i andra kammaren. Denna skall som bekant ses i samband med en annan motion av samma motionärer om en ökning av anslaget till ulandshjälpen med 51 miljoner kronor mer än vad som upptagits i statsverkspropositionen. Formellt har vi varit tvingade att skriva på olika motioner, men i praktiken skall de självfallet betraktas som ett gemensamt förslag, där budgetförstärkningen är en förutsättning för utgiften. I min argumentation för bifall till reservationen till andra lagutskottets utlåtande nr 2 av herr Svensson i Kungälv kommer jag huvudsakligast att beröra motivet för inkomstförstärkningen, d. v. s. ökningen av u-hjälpen.

Mot den bakgrunden är det inte förvånande att just ungdomen engagerat sig så hårt i opinionsbildningen för ökad solidaritet med de fattiga länderna. Detta är också förklaringen till ungdomens besvikelse över att denna hjälp ökar så långsamt när nöden är så stor. Det är inte svårt att finna underlag för indignation över orättvisorna i dagens värld. I mycket fattiga länder med inkomster under 500 kronor per år och invånare lever i dag 990 miljoner människor.

I världssamhället existerar alltså fortfarande de mest fruktansvärda klassskillnader, och vad värre är: de fördjupas för varje år. Om medelinkomsten inom gruppen mycket fattiga länder skulle ökas i samma ultrarapidtakt som för närvarande plus 1 procent, fram till år 2000, skulle u-landsmedborgarna få en årsinkomst nästa sekelskifte på 850 kronor. Om den svenska nationalinkomsten år 2000 beräknas till sannolika 400 miljarder kronor och befolkningen till 10 miljoner människor, blir motsvarande medelinkomst 40 000 kronor för svensken. Inte ens Karl Marx kunde drömma om ett så fruktansvärt underlag för sina katastofteorier, även om de här tillämpas på det internationella planet. Om vi inte vidtar radikala åtgärder för att bryta denna utveckling, kommer Sverige som nation i världssamhället att uppträda som en utsugande Ööverklass, på samma sätt som gångna tiders överklass i vårt land uppträdde gentemot arbetarrörelsen under dess genombrottsår. Som argument mot u-hjälpen sägs alt vi inte ens har klarat av köerna till våra egna sjukhus. Ja, det är riktigt att det råder svåra brister på sjukvårdens område, och detta är beklagligt. Men i Sverige har vi bara 1070 invånare per läkare; i Nigeria finns det 38 000 invånare per läkare! Man talar också om våra låginkomstgrupper. Det är riktigt att vi har sådana grupper och att vi måste satsa mycket hårdare för att åstadkomma större jämlikhet i vårt land, men den indiske lantarbetaren och hans familj måste leva på 300 kronor om året. Argumentet om bostadsbristen, som vi har hört här i dag, är riktigt. Det är beklagligt att vi har en besvärande bostadsbrist, men av Bombays 4 miljoner invånare tvingas 1 miljon, bland dem många barn och gamla, att övernatta på trottoarerna. Den som upplevt den synen i skymningen i Bombay blir nog inte riktigt samma människa igen.

Det fanns de som hälsade utsikterna till strid om u-hjälpen med tillfredsställelse. De har nu anledning att vara besvikna i dubbel bemärkelse. Dels tycks denna strid ha föranlett vissa reaktionärer, som tidigare hållit sig utanför denna debatt, att uppträda på arenan, dels finns uppenbara risker för att uhjälpen ändå inte kommer att räknas upp i årets budget. Jag vill gärna erkänna att detta för mig utgör en svår personlig besvikelse. Då det stod klart att SIDA:s anslagsäskanden inte på långt när skulle gå igenom fann representanter för det socialdemokratiska kvinnoförbundet, för studentförbundet, för de kristna socialdemokraterna och för ungdomsförbundet det nödvändigt att föreslå en ökning. Redan under budgetbehandlingen hade vi för övrigt uppvaktat regeringen med begäran om en kraftig uppräkning av anslaget. Vi var självfallet helt på det klara med att vi aldrig skulle vinna majoritet med socialdemokratiska rös ter, eftersom vi kände regeringens bud. Därför blir mittenpartiernas agerande av avgörande betydelse. Mittenpartierna har under flera år klagat över regeringens njugghet i fråga om u-landsanslagen men aldrig själva orkat gå utanför felräkningsmarginalen i förhållande till dess förslag. De har alltid väntat på detta och sedan framlagt ett eget bud på ca 10 miljoner kronor mer än regeringens. Denna enkla taktik har mittenpartisterna själva beskrivit som höjden av progressiv u-landspolitik. Denna gång är situationen inte lika enkel. Nu ligger det en socialdemokratisk motion om högre uhjälp på kammarens bord. Oppositionen har en verklig möjlighet att hjälpa till och rösta igenom högre anslag. Det finns endast ett villkor: att man tar konsekvenserna i fråga om inkomstförstärkning. Herr Hedlund deklarerade emellertid mycket bestämt på ett tidigt stadium att man från mittens sida inte kunde tänka sig en skattehöjning för att klara u-hjälpen. Det är väl mot denna bakgrund man skall se herr Eliassons i Sundborn nästan desperata utrop i kammaren tidigare i dag, att bollen ligger hos regeringspartiet. Frågan var ju om vi över partigränserna skulle få en majoritet för högre u-hjälp. Utsikterna verkar nu dystert små, och därför drar jag samma slutsats som herr Eliasson.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
Herr talman! Jag vill bara först säga några få ord i anslutning till vad fru Eriksson i Stockholm och herr Carlsson i Tyresö just har yttrat här. Det förhåller sig tyvärr på det sättet när det gäller u-hjälpen att socialdemokraterna är uppbyggligt solidariska med de svältande folken alltid utom vid ett enda, mycket viktigt tillfälle, nämligen då det är dags att trycka på rätt knapp vid voteringarna här i kammaren, den knapp som skulle medföra att bidragen ökades. Om det i år skulle ha inträtt en ändring i detta avseende är det naturligtvis mycket glädjande. Vi diskuterar här, herr talman, skattepaketet, vilket innebär att vi skall försöka skaffa fram medel till alla våra angelägna behov utan att skattebetalarna skall ansträngas alltför hårt. Detta problem är ju alltid aktuellt, och särskilt i dessa dagar för de många människor som har drabbats av kvarstående skatt och får ett avlöningskuvert som inte innehåller ett enda öre till dem själva. Sådant förekommer i mycket stor utsträckning och kommer att bli ännu vanligare under nästa kvarskatteperiod år 1968 på grund av de retroaktiva utbetalningar som gjordes år 1966 och för vilka det drogs för låg preliminärskatt. Denna fråga har jag tidigare diskuterat med finansministern, som visat sig ha mycket liten förståelse för att man skulle kunna ordna betalningen av kvarstående skatt på ett sådant sätt att människor sluppe riskera att inte få ut någonting alls av sin lön. När det talas om behovet av att anskaffa medel för olika utgifter är det ganska märkligt, att det inte säges något om alla de pengar som undandras beskattning. Man har ju kommit fram till att årligen 2 å 3 miljarder kronor aldrig blir beskattade. Här skulle det verkligen finnas medel för många angelägna behov, om man kunde skaffa fram dessa pengar. Det skulle vara den allra bästa skattereformen och jag misstänker att den skulle vinna uppskattning i de vidaste kretsar. Som det nu är får de hederliga skattebetalarna i stor utsträckning också betala vad de mindre hederliga skulle ha betalat. Den egendomliga är att statsmaktens representanter ser på detta med öppna ögon utan att reagera på något mera märkbart sätt. Herr talman! Vi har alltså ett skattesystem som verkar på det sättet att många människor pressas synnerligen hårt — som tidigare i dag påpekats bland andra folkpensionärer med en liten sidoinkomst. Å andra sidan är det mycket stora belopp som aldrig blir föremål för beskattning. Det är ett misslyckat skattesystem, som kan få sådana följder, och man måste reagera häremot genom att införa ett system som ger statsmakterna möjlighet till bättre kontroll. Därvid anmäler sig naturligtvis genast mervärdeskatten, som utöver sådana fördelar som stimulans för exportnäringarna, arbetsvilja och sparsamhet skulle vara en väg att komma ur det skattefuskelände som vi nu dras med. Detta är enligt min mening ytterligare en motivering till införandet av en skatt av typen mervärdeskatt förutom alla de andra starka motiveringarna därför. Regeringen måste väl ändå snart komma ur sin förlamning, som är särskilt akut när det gäller greppet på skattefrågorna. Vad detaljfrågorna beträffar skall jag bara uppehålla mig litet grand vid motionen om att folkpensionärer utan annan inkomst än pension skulle slippa att deklarera. Det skulle vara rätt enkelt att administrativt ordna detta. Människor som bara har folkpension som inte skall bli föremål för beskattning behövde endast lämna en förklaring att det förhåller sig på detta sätt. Därmed skulle de slippa alla deklarationsbestyr, vilket också skulle innebära en besparing för myndigheterna. Alla sätt att nå förenklingar härvidlag måste tillvaratas. Idén om att folkpensionen skulle göras skattefri låter enligt min mening lovande. Den ansluter sig också till en princip som vi har i vårt skatteväsen. Om man får lov att göra avdrag för en premie är man också skyldig att ta upp utfallande belopp som inkomst. Tidigare har ju folkpensionsavgiften varit avdragsgill och det har varit fullt i sin ordning att folkpensionen deklarerats som inkomst. När vi nu tagit bort avdraget för folkpensionsavgiften, är det logiskt och konsekvent att man slipper deklarera för folkpensionen. Beträffande fordonsskatten, som jag inte är någon motståndare till, skulle jag vilja uttrycka en förhoppning om att den sittande utredningen skall komma fram till ett annat sätt att utta denna än det nuvarande som är mycket trassligt och komplicerat, bl.a. när man på exekutiv väg skall indriva fordonsskatterna vilket tyvärr i ett mycket stort antal fall blir nödvändigt. En metod varigenom skattebeloppet inräknades i bensinpriset skulle vara en mycket enkel och rationell ordning som dessutom vore rättvis; den som kör mycket fick då betala mer skatt. De komplikationer som skulle kunna bli följden när det gäller nyttotrafiken och en del annan trafik är väl inte värre än att man kunde klara av dem. Herr talman! Det viktigaste är — och nu vädjar jag till finansministern — att vi snarast möjligt får se en proposition om mervärdeskatt på riksdagens bord.

Herr talman! Jag skall inte gå in på frågan om u-landshjälpen men jag skall helt kort ta upp det avsnitt av här föreliggande problemkomplex, som berör de människor i vårt land vilka — såsom omvittnats tidigare i debatten — har det särskilt besvärligt, nämligen pensionärerna. Av riksdagens protokoll framgår, att pensionärernas situation behandlats ganska ofta här i riksdagen. Om detta beror på omsorg om pensionärerna eller om det är ett led i spelet om deras yn nest skall jag låta vara osagt. I anslutning till den proposition vi nu har att ta ställning till har det väckts ett tiotal motionspar, som berör den skattemässiga sidan av pensionärernas situation. Utskottet är medvetet om att inkomster vid sidan av folkpensionen kan leda till rent orimliga skattemässiga konsekvenser. Sådana inkomster kan även spela en stor roll när det gäller det kommunala bostadstillägget. Utskottet har därför glädjande nog enats om att begära en snabbutredning, varvid frågan om möjligheterna att införa en definitiv källskatt för folkpensionärerna särskilt skall beaktas. Propositionen innehåller förslag om nyheter på beskattningens område, som blir till gagn för folkpensionärerna. Avdraget för nedsatt skatteförmåga är nu maximerat till 4500 kronor. Förbättringen av pensionärernas förmåner har medfört att detta maximibelopp blivit otillräckligt, och komplikationer i beskattningshänseende har därför uppstått för vissa grupper av pensionärer. Finansministern föreslår nu att denna maximering skall hävas provisoriskt fr.o.m. nästa års taxering. Taxeringsnämnderna får därför möjligheter att tillerkänna de pensionärer som befinner sig i en svår situation högre extra avdrag än tidigare. Vid årets taxering tillämpas för första gången den schablonregel för avdrag av kommunalskatt, som riksdagen fattade beslut om förra året. Schablonavdraget innebär, att ett belopp motsvarande en fjärdedel av den sammanlagda inkomsten, maximerat till 4 500 kronor för gifta och i taxeringshänseende likställda samt till 2 250 för ogifta, får avdras vid taxeringen. Det skattebortfall som det föreliggande förslaget skulle medföra beräknas till 60 miljoner kronor. De som haft högre kommunalskatt än 4 500 kronor får även i år dra av den verkliga kommunalskatten. Detta system har varit ganska krångligt, varför även ur taxeringssynpunkt det nya förslaget hälsas med tillfredsställelse.

Jag tror att detta avdrag kommer att ha stor betydelse för pensionärernas beskattning. Tidigare i debatten har grunderna för folkpensionärernas extra avdrag diskuterats. Det är naturligtvis svårt att få en riktig uppfattning om denna sak utan att man har tillgång till tabeller. Men låt mig uttrycka saken så, att en pensionär, som för närvarande har 2 000 kronor i pension, blir helt befriad från skatt, även om de extra inkomsterna uppgår till betydligt högre belopp — jag vill som sagt inte ange något belopp eftersom jag inte har tillgång till några tabeller. Men det är klart att om pensionärens inkomst stiger till 30 000 kronor — för att ta det exemplet — så beskattas han dels för den extra inkomsten, dels för folkpensionen, på samma sätt som alla andra människor beskattas för hela sin inkomst. Utskottet har i sitt utlåtande gjort ett uttalande som jag hoppas skall vara till viss nytta. Det har rapporterats att vissa pensionärer som haft extra inkomst i form av statlig pension, inte behandlas likadant som pensionärer som haft annan extra inkomst vid sidan av pensionen.

Med dessa små anmärkningar, herr talman, ber jag att få framställa samma yrkande som herr Brandt tidigare ställt.
Överläggningen beträffande investeringsavgiften måste, såvitt nu kan bedömas, fortsätta vid plenum i morgon. Detta plenum, som börjar kl. 10.00, inledes med en frågestund. Därest kamrarna kommer att fatta skiljaktiga beslut i någon fråga måste sammanjämkning eller gemensam omröstning företagas. Med hänsyn till att vissa författningar skall träda i kraft den 1 mars bör sådan sammanjämkning eller gemensam omröstning ske under morgondagen vid ett senare sammanträde. Stannar kamrarna i skilda beslut kommer därför ajournering att ske vid slutet av det sammanträde som börjar kl. 10.00 för att bordläggning av utskottsmemorial skall kunna företagas. Vid ett sammanträde kl. 16.30 kommer den i memorialet föreslagna voteringspropositionen att föredragas för godkännande och vid sammanträde kl. 17.00 sker gemensam omröstning. Om utskottet i stället framlägger förslag till sammanjämkning, kommer memorial härom att företagas till avgörande vid sammanträdet kl. 16.30. Något sammanträde kl. 17.00 erfordras då icke.

Herr talman! Det har varit en lång debatt om bevillningsutskottets betänkande nr 2, och jag skall inskränka mig till att med några ord beröra ett par motioner som behandlas i utlåtandet. maximigränsen för det extra avdraget för nedsatt skatteförmåga. Avsikten är den att folkpensionär utan andra inkomster än folkpension skall vara befriad från skatt. Genom vår motion har vi velat peka på att denna bestämmelse också borde gälla i de fall där det sker en samordning mellan statspension och folkpension, något som i många fall leder till att folkpensionsandelen blir relativt liten. Det förefaller inte riktigt klart utsagt i propositionen, att bestämmelsen skall gälla även i de fall som aktualiseras i motionerna.

Utskottet skriver i sitt betänkande: »Enligt utskottets mening är det uppenbart, att den, som vid sidan av folkpensionen åtnjuter annan statlig pension, i beskattningshänseende skall vara jämställd med den, som uppbär folkpension och därutöver har viss sidoinkomst. Någon uttrycklig författningsbestämmelse härom torde inte vara erforderlig.» Utskottet skriver vidare att det med ledning av de kontrolluppgifter, som statens personalpensionsverk sänder ut samt med tillämpning av riksskattenämndens anvisningar rörande extra avdrag inte torde möta några svårigheter för beskattningsnämnderna att beräkna det extra avdraget. Jag tror det är värdefullt med denna skrivning i utskottets utlåtande och med den tolkning som utskottet har gjort. Beskattningsnämnderna bör kunna ha god vägledning härav när de skall behandla de fall vi tagit upp i motionerna. Men det finns anledning att ställa frå gan, om riksskattenämndens anvisningar hinner komma ut i så god tid att de kan beaktas vid nu pågående taxeringsarbete. Mot bakgrund av den anförda skrivningen torde det dock få sägas att de i motionerna aktualiserade spörsmålen kommer att lösas, och jag ställer därför inte något yrkande. Jag har emellertid velat stryka under våra synpunkter. I det andra motionsparet — I: 418 och 1II:537 — begärs en utredning i syfte att från deklarationsplikt undanta folkpensionärer som i huvudsak inte har andra inkomster än folkpension.

I proposition nr 7 sägs också att avsikten med det föreslagna slopandet av maximigränsen för det extra avdrag som bör medges personer med enbart folkpension är att dessa skall vara befriade från skatt. Det skulle då enligt vår mening vara möjligt att ta bort deklarationsförfarandet eller i varje fall förenkla det på ett sådant sätt, att en del av de bekymmer som folkpensionärerna har i deklarationstider undanröjdes. Även om bevillningsutskottet erkänner att det skulle vara en avsevärd fördel, om man kunde befria flertalet pensionärer från deklarationsplikt, vill inte utskottet tillstyrka det i vår motion framförda utredningsyrkandet. I stället hänvisar man till möjligheten att införa någon form av definitiv källskatt för folkpensionärernas sidoinkomster och att en utredning härom lämpligen kan verkställas inom den pågående utredningen om definitiv källskatt. Utskottet säger också i ett annat sammanhang att man inte är främmande för att ändringar kan bli erforderliga i lagstiftningen om de inkomstprövade folkpensionsförmånerna, vilka för närvarande är föremål för översyn av pensionsförsäkringskommittén. Även när det gäller dessa motioner avstår jag från att ställa något yrkande bl.a. med anledning av att de inte följts upp genom reservationer vid utskottsbehandlingen. Jag skulle dock vilja understryka att det är angeläget att man inom de pågående utredningarna verkligen tar den av oss motionärer aktualiserade frågan under övervägande, så att man kan åstadkomma en lösning och befria denna stora grupp pensionärer från en deklarationsplikt som ter sig tämligen meningslös. Jag tror att det skulle vara möjligt — vilket framhölls tidigare av herr Sjöholm som ju sysslar med taxeringsfrågor — att i varje fall införa ett betydligt förenklat deklarationsförfarande. I övrigt ber jag att med anledning av bevillningsutskottets betänkande nr 2, utan att gå in på några ytterligare frågor, få yrka bifall till de till betänkandet fogade reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Vi har ett hårt skattetryck och det är svårt att få ihop pengar till alla utgifter. Många synpunkter skulle kunna läggas på de frågor som debatterats i dag, men jag skall inte gå in på dessa i detta sena stadium av debatten. Det hela är en fördelningsfråga. Skattetrycket måste spridas på ett så rättvist sätt som möjligt. De skattehöjningar som föreslås i år får kanske inga direkt katastrofala verkningar för folk i allmänhet. Men en kategori, nämligen lastbilsoch omnibusägarna, drabbas hårt av det s.k. skattepaketet. Jag har begärt ordet för att peka på hur det kommer att ställa sig för denna kategori. Enligt min mening är det i det nya skattepaketet den nya bilskatten som kan få de svåraste verkningarna. Skatten för omläggning till högertrafik skall ju försvinna den 1 januari 1968, men i stället får vi en 50-procentig höjning av motorfordonsskatten. Denna höjning drabbar kolossalt olika. Den som äger en vanlig personbil får några tior i tilllägg, men för lastbilsoch bussägarna blir det definitivt värre. Här får man en 50-procentig höjning av fordonsskatten, och eftersom skatten är så hög, blir det i pengar räknat ett mycket stort belopp. En lastbilsägare, som i dagens läge betalar 8000 kronor i skatt, får betala 12 000 kronor i stället. För en åkeriägare som har flera bilar kan det bli kolossala summor, och det finns åkare som nästa år får betala 70 000 till 80 000 kronor i skattehöjning. Man frågar sig hur dessa skall kunna klara en sådan utgiftsökning. Ja, säger man, de får väl höja sina taxor och kompensera sig den vägen. Då vill jag säga att enligt uppgift är det många som är bundna av kontrakt, varigenom de inte har några möjligheter att genomföra en taxehöjning. Skulle de kunna kompensera sig — något som de kanske kan göra så småningom — kommer denna skatt att drabba näringslivet mycket hårt, speciellt då glesbygdernas folk. I detta avseende får skattehöjningen svåra verkningar. Det blir dock över lastbilsägarna och bussägarna som det hela går ut i början. För dessa blir det stora svårigheter att klara situationen, och det kan bli svårt för många att ens kunna behålla sin rörelse. Man kan också fråga sig om det varit nödvändigt att komma med denna skattehöjning så hastigt. Prövningen av denna fråga skulle naturligtvis ha varit mera grundlig. Det hade förmodligen varit möjligt med en annan lösning. Jag har tillsammans med några kamrater i centerpartiet pekat på dessa frågor i motion nr 410 i denna kammare.

Denna motion har fått allmän anslutning från samtliga borgerliga ledamöter i bevillningsutskottet, en anslutning som tar sig uttryck i reservation nr 3. Jan kan för min del inte fatta varför inte de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet kunnat följa denna linje. Vår begäran är inte överdriven. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3.